Herr talman! Om karlar hjälper till mer eller mindre om de får kortare arbetstid är ett oskrivet kort - jag delar den uppfattningen. Men i dag jobbar kvinnor deltid. Det handlar delvis om att hela den kvinnliga arbetsmarknaden är organiserad i deltid. Man har inget alternativ. Normen med åttatimmarsdag och heltidslöner präglar männens arbetsmarknad. Vill man förändra detta tror jag att man kan ha nytta av ett politiskt redskap om man verkligen vill förändra detta så att kvinnor skall ha tillgång till heltidslöner och möjlighet att försörja sig själva. Det finns andra saker där Folkpartiet har visat framfötterna och som jag känner stor respekt för. Det är t.ex. att lagstifta om en obligatorisk pappamånad. I Vänsterpartiet vill vi öka det till två månader. Vi tycker att det här att använda politiska instrument för att stimulera en rättvisare fördelning mellan könen är ett bra sätt att arbeta på. Vad tycker Folkpartiet om detta?
Herr talman! Det torde väl ha framgått av att det var vi som genomförde den s.k. pappamånaden vad vi tycker. Vi tycker att det hade varit ännu bättre om man hade fortsatt och kombinerat med piskan i form av att den är styrd till vardera föräldern med en morot som innebär att man skulle ha högre ersättning. Nu har socialdemokraterna tyvärr tagit bort det. Jag tror fortfarande att det bästa sättet att förbättra villkoren på arbetsmarknaden för kvinnor är att se till att vi får fler jobb och att vi får en större variation på arbetsmarknaden, särskilt den arbetsmarknad som gäller för kvinnor: fler privata alternativ, större möjlighet för kvinnor att välja olika arbetsgivare och en mer marknadsmässig möjlighet för kvinnor att få heltidslöner och rättvisa löner för de arbetsinsatser som de gör. Dit kommer man inte via arbetstidsförkortning.

Herr talman! Året är 1998, och det får mig att tänka 150 år tillbaka i tiden då det kom ut en mycket berömd bok skriven av Karl Marx och Friedrich Engels. I en amerikansk tidning för inte så länge sedan utnämnde man Marx till vår meste trendsättare, han som hade framtidens idéer. Jag tror att det kan finnas anledning att försöka ta det litet mera långsiktiga strukturella greppet på dagens diskussion. Vad är det som händer i den moderna kapitalismen? Vad har den frågan att göra med dagens debattämne, sysselsättning? Det är nämligen så att sysselsättningen liksom jämställdheten är en maktfråga. Det personliga ägandet, sade Per-Ola Eriksson, behöver öka. På Stockholmsbörsen har det individuella privata ägandet gått ned från 50 % 1970 till i dag lägre än 20 %.

Kanske Mats Odell kan förklara vad han egentligen menade. Var det alltså den romerska diktaturen eller kejsarnas tro på orakel och på att man genom att titta på inälvor kan utröna framtiden? Jag kom också att tänka på en mycket välkänd man som för mycket kort tid sedan uttalade att han tyckte att det vore bra med mera andlighet i de kurser där man skulle lära sig företagsledande i Sverige. Det skulle vara intressant att höra vad både Mats Odell och de folkpartistiska representanterna anser om det mycket märkliga faktum att vi 1998 kan ha en man som har ärvt så mycket makt utan några som helst egna kunskaper om produktionen, utan eget arbete och sparande. Han har ärvt makten i princip över halva svenska storföretagsamheten. Har ni som liberaler ingen som helst synpunkt på denna oerhörda maktkoncentration och vad det betyder för stagnationen i det svenska näringslivet att det är sådana som är makthavarna? Det är inte de kreativa företagarna som har makten över näringslivet, utan det är de lata kapitalisterna som saknar varje kunskap och som tror på andeväsen. Det skulle också vara intressant att höra vad Karin Pilsäter säger om uppgiften att det är 35 män, enbart män, som sitter i minst fem bolagsstyrelser på Stockholmsbörsen. Det är inga sådana som har hittat på någonting själva utan finansknuttar som placerar pengar. De skapar ingen förädling. De skapar ingenting nytt. En annan mycket viktig trend i det kapitalistiska ägandet, förutom förskjutningen från industrikapitalister till finanskapitalister, är det som ekonomerna brukar kalla humankapitalet. I de moderna storföretagen har man räknat ut att kunskaperna i de arbetande människornas huvud är tre-fyra gånger så mycket värda i genomsnitt jämfört med det s.k. fysiska kapitalet, dvs. maskinerna, byggnaderna osv. Det här visar hur oerhört betydelsefullt kunskaperna är i utvecklingen av företagandet. Däremot anser jag att Bertil Perssons övertro på att vi med det akademiska - fler doktorer och fler professorer - löser detta. Så är det inte, utan den genomsnittliga svenska uppfinningen görs i princip bakom ladan, litet förenklat uttryckt. Det handlar om en bredd på kunskaperna, en bredd på den praktiska kunskapen. Carl Bildt sade här tidigare att socialdemokraterna inte har gjort upp med socialismen. Också detta skulle jag gärna vilja ha utrett, men det finns väl ingen chans till det i dag. Ni moderater har nyligen gjort upp med regeringen om att avveckla det stora socialiseringsspöket AP fonderna. De skall ni nu skrota. Den statliga storbanken skall ju säljas ut. Är ni inte nöjda? Det som ni har kallat för socialism är på väg att totalt avvecklas. Nu är det inte detta som är socialismens innebörd. Socialismens ursprungliga idé är att de kunniga och arbetande människorna är de som skall ha makten och också förmågan att utveckla välfärden och fördela resurserna på ett solidariskt och jämlikt sätt.

Herr talman! De lata kapitalisterna har faktiskt blivit betydligt färre i Sverige under de senaste 50 åren. De mekanismer som finns i en marknadsekonomi är att man väljer att inte köpa aktier i företag som drivs av sådana lata och inkompetenta personer som gör att deras företag blir mindre lönsamma, mindre vinstgivande och att aktiekurserna går upp mindre än i andra företag som är mera professionellt skötta. Det är så det fungerar. Det som Johan Lönnroth säger är intressant. Jag förstår att det är familjen Wallenberg som han syftar på. Menar Johan Lönnroth åberopandes Marx att man från Vänsterpartiet vill socialisera bankerna? Är det så som man nu skall återinföra Marx teorier? Han var ju så modern sade Johan Lönnroth.
Herr talman! Först skulle jag väldigt gärna vilja höra vad Carl B Hamilton har för synpunkt på det faktum att en man eller ett par män kan ärva makten över halva svenska näringslivet utifrån något slags gammelliberal ståndpunkt. Har inte Carl Hamilton någon som helst synpunkt på denna oerhörda maktkoncentration som dessa män har fått till skänks därför att de har råkat födas in i en viss familj. Hans Andersson redogjorde för våra förslag om framtidsfonder, att man genom statliga beslut ser till att de pengar som annars rinner i väg till spekulation i stället investeras i framtiden. Det är ett av våra förslag. Det har uppstått en ny mycket viktig debatt om de nya premiereservsystem som tyvärr kommer att växa fram. Vi anser att där måste den samlade arbetarrörelsen se till att de arbetande människorna tar initiativet och utvecklar ägaransvaret.
Herr talman! Folkpartiet är för arvsskatt bl.a. av det skälet som Johan Lönnroth anförde. Det intressanta är att de som är oprofessionella och som sköter sina företag bara för att de har ärvt dem, men som inte klarar av det, kommer att förlora i en marknadsekonomi. Jag återvänder till min fråga som anknyter till beskrivningen att Johan Lönnroth och hans parti tydligen vill konfiskera privata förmögenheter av den dimensionen. Är det på det sättet? Har ni återvänt till denna hållning från Hilding Hagbergs tid eller inte?
Herr talman! Nej, Carl B Hamilton, vi lägger inte fram några konfiskationsförslag. Däremot lägger vi fram förslag om att man skall skärpa förmögenhetsskatten och arvsskatten. Det var oerhört glädjande att höra Carl Hamilton. Det var första gången på mycket länge som jag hörde en folkpartist tala om arvsskatten. Men jag misstänker starkt att det handlar om mycket små pengar.

Det enda de kan är möjligen en del om andeväsen och om finansiell ekonomi.
Herr talman! Det är glädjande att Johan Lönnroth tar upp att det finns för mycket "mansknuttar" i företagsledningarna. Det känns skönt att kunna säga att vi är helt överens. Johan Lönnroth sade att det finns många av dessa som inte vet någonting. Problemet är kanske att alldeles för många har nominerats till dessa poster och handplockats genom kompisskap och inte på grund av kompetens. Där delar jag Johan Lönnroths uppfattning. Det ligger nog mycket till grund för detta. Givetvis är herrarna medskyldiga, men jag tror också att kvinnor har alldeles för svårt att stötta varandra. Det här med jämställdhet skulle jag gärna ta en lång diskussion med Johan Lönnroth om.
Herr talman! Det kan vi gärna fortsätta att diskutera en annan gång. Jag har varit på en del bolagsstämmor under de senaste åren och bl.a. argumenterat för fler kvinnor i de större bolagens styrelser. Problemet är bara att där finns mycket litet av demokrati. Det handlar i huvudsak om något slags fåtalsvälde och ibland om en ren diktatur. Det kan föras en lång debatt på en bolagsstämma som sedan slutar med att fem eller sex herrar från de stora institutionella ägarna ställer sig upp och säger att de instämmer i det förslag som någon av höjdarna i näringslivet har lagt fram. Jag vill gärna fortsätta debatten om jämställdhet, men jämställdhet har, precis som Karin Pilsäter sade, med makt att göra.
Herr talman! Kort: Det gäller också att få in kvinnor i dessa styrelser och att kvinnorna är så starka att de orkar att fortsätta att föra diskussion på sitt kvinnliga sätt. Problemet är också det klimat som många gånger råder i dessa bolagsstyrelser, det hierarkiska systemet där det bara är en som kan vara högst upp i hierarkin medan de andra skall sitta snällt och lyssna. Detta är en stor fråga om attityder, värderingar och förhållningssätt gentemot varandra.
Herr talman! Jag har återigen mycket litet att invända mot detta. De 35 män som jag talade om, liksom i huvudsak nästan alla de som sitter i de stora bolagens styrelser, har i stort sett samma värderingar. 90 % av dem röstar på moderaterna. De anser i princip att kvinnorna har fått breda ut sig för mycket. Man vill hellre att kvinnorna skall vara hemma och sköta basservicen. Man har kort sagt reaktionära högervärderingar. Det är genomgående. Detta är en av våra stora maktfrågor. Det stora problemet är ju att hur demokratiskt som svenska folket än kan välja till denna kammare, så ligger en mycket stor del av makten i händerna på sådana som helt enkelt har råkat födas in i vissa familjer och därför blivit mycket rika och fått mycket stor makt.

Herr talman! Jag håller gärna med Johan Lönnroth om att det inte är mer av transcendental meditation som svenskt näringsliv behöver. Också jag blev chockad när jag såg bilderna från dessa seanser över flummigheten och försvaret för denna från hög nivå inom S-E-Banken. Men sedan tycker jag ändå att Johan Lönnroth faller i andra diket när han vill plocka fram Marx ur garderoberna igen. Snacka om nyandlighet! Är det någon ideologi som har ställt till så mycket elände på detta jordklot som den som har marxistiska förtecken är jag intresserad av att få reda på det. Men det är en enormt negativ sak att ta fram marxismen ur historiens garderober, Johan Lönnroth. Det återstår nu åtta månader av den här mandatperioden. Det är åtta månader kvar till valet. Då kanske det är dags att börja förbereda ett bokslut över det ämne som vi diskuterar i dag, nämligen regeringens sysselsättningspolitik. Den är ju fullständigt misslyckad. Denna statistik och kamouflagepolitik introducerades ju i och med själva målet att halvera den öppna arbetslösheten. Det ledde till felaktiga åtgärder. Åtgärderna kritiseras numera av alla, utom möjligtvis av AMS generaldirektör osv. anser att det är en felaktig statistik och kamouflagepolitik som måste förändras. Lars Calmfors skrev en intressant artikel på DN debatt i lördags. Han skrev att det verkar som om vi i Sverige i praktiken har börjat acceptera den höga arbetslösheten. Jag vet inte hur det är med det, men regeringen tycks utgå från att det är på det viset när man har byggt upp sin politik. De effektiva åtgärderna mot arbetslösheten har nu av uppenbarligen valtaktiska skäl avförts från dagordningen, i den mån de över huvud taget har funnits där i någon annan form än som testballonger i första halvlek under mandatperioden. Men de sköts mycket snabbt ned av någon sorts målsökande artilleri från LO-borgen vid Norra Nu verkar det bara gälla för regeringen att hålla nere den registrerade arbetslösheten genom åtgärder som minskar utbudet av arbetskraft. Ingen tror längre att regeringens politik leder ens till den halverade öppna arbetslösheten år 2000. När det gäller att skapa ett bättre företagsklimat rör sig Göran Persson och hans ministär i en främmande terräng med gulnade kartblad och gravt missvisande ideologiska kompasser. Därav den fallande sysselsättningen, därav misslyckandet när det gäller att ge en värdig vård och en bra skola för våra barn. Men, herr talman, det är på få områden som Socialdemokraternas ideologiska låsningar framstår så tydligt som när det gäller möjligheten att öppna tjänstesektorn till en arbetsmarknad också för tjänster som riktar sig till hushållen. Det har av ideologiska skäl effektivt blockerats av regeringen under hela denna mandatperiod. Det är djupt tragiskt, eftersom en mängd länder runt om i EU-området framgångsrikt har genomfört reformer som har åstadkommit tusentals nya företag och nya jobb på detta område. Tjänsteutredningen visar att det finns både en efterfrågan på den här typen tjänster och att det finns ett stort utbud av människor som skulle vilja arbeta inom denna sektor. Det finns tillförlitliga kalkyler som bygger på siffror och nyckeltal i tjänsteutredningen. De visar att det går att åstadkomma uppemot 60 000 70 000 nya heltidsjobb om man vågar ta bort de ideologiska skygglapparna på det här området. Vi kristdemokrater har föreslagit enkla åtgärder. Om man tar bort den skadligaste delen av skattekilen på arbete minskar kostnaden för den som köper tjänsterna - en skattereduktion av dansk modell, som nu har permanentats av det danska folketinget. Vi föreslår att ROT-avdraget utvidgas till att inkludera flera tjänster som hushållen efterfrågar. Vi vill också göra det möjligt att göra avdrag för arbetskostnaden. Man bör också sänka förmånsskatten på de tjänster som många företag erbjuder i stället för t.ex. tjänstebil. Ganska många företag, inte minst de som nu har flaskhalsproblem därför att det inte finns tillräckligt med datakonsulter t.ex., erbjuds de anställda ett visst antal timmar hemservice för att de skall kunna fungera bättre. Eftersom förmånsskatten är alldeles för hög har man inte har råd att ta emot servicen ens om företaget betalar hela kostnaden. Det här tror vi skulle vara mycket enkelt att genomföra. Det kostar nämligen inte heller särskilt mycket, eftersom det i dag inte flyter in några pengar att tala om i form av skatteinkomster. Huvudparten av dessa jobb utförs nämligen svart. Här ges också en möjlighet att förbättra förutsättningarna att lära unga människor att arbeta vitt och lagligt och att också lära de svenska hushållen att köpa sådana tjänster. En reformerad tjänstesektor, som vi kristdemokrater föreslår, öppnar alltså för vita, lagliga tjänster som köps av hushållen. Nu vill jag fråga Inger Lundberg, som jag antar är den som för regeringens och Socialdemokraternas talan här i dag, varför socialdemokratin lägger en död hand över den här möjligheten. Vad väntar ni på? Med er nuvarande politik blir det bara färre och färre som får jobb i Sverige.
Herr talman! Jag måste bara få fråga Mats Odell om han har läst någonting av Marx. Jag har läst Bibeln, Mats Odell. Men jag misstänker starkt att Mats Odell inte har en blek aning om vad Marx egentligen skrev. Att det sedan har begåtts många illdåd i Marx namn är sant, men de har ännu inte hunnit komma upp i klass med den mängd illdåd som också har begåtts i Jesu, Guds och kristendomens namn. Men, som sagt var, frågan är: Vet Mats Odell över huvud taget någonting om Karl Marx?
Herr talman! Vänsterpartiet började i dag med att representeras av partiledaren Gudrun Schyman, som började ställa frågor kring hur pensionssystemet fungerar - baskunskaper som man kan läsa sig till. Andra partiledare fick stå och undervisa henne om detta. Nu skall jag svara på frågor om Marx. Jag har bara försökt säga att politiker som har kallat sig för marxistiska har åstadkommit ganska mycket problem, för att uttrycka mig väldigt försiktigt. När Johan Lönnroth nu säger att det inte är någonting jämfört med de illdåd som har skett i Jesu och kristendomens namn tycker jag att han nästan passerar de lågvattenmärken som Anders Sundström och Göran Persson tidigare har stått för i den här debatten. Det skulle vara intressant att höra av Johan Lönnroth vad det är i marxismen som ni nu är beredda att föra fram från Vänsterpartiets sida. Det kanske är en litet mer konstruktiv inledning på en dialog kring marxismen i svensk och i Vänsterpartiets tappning. Vänsterpartiet marxistpessimisterna, eller vad kommer det nya namnet att bli?
Herr talman! Om Mats Odell hade läst Marx hade han vetat att Karl Marx en gång sade att han inte skrev några recept för framtidens soppkök. Marx angav ett sätt att tänka om historien. Vad jag i all anspråkslöshet försökte göra i mitt lilla anförande var att uppmana till förståelse för det tankesätt som Marx hade i fråga om produktivkrafterna för att vi skall förstå den historiska utvecklingen. Men Odell vet ingenting om Marx, och därför tror han att det är fråga om något slags lyckolära om hur vi skall bete oss, vilka skatter vi skall sänka eller vad det nu är han tror. Till sist bara: Vad menade Alf Svensson, Mats Odell, när han sade att vi skall återupprätta de gamla grekiska och romerska traditionerna?
Herr talman! Det var nog ingen tillfällighet att Karl Marx såg fram emot ett stort behov av soppkök i de länder där hans ideologi skulle komma att tillämpas. Att han inte skrev ut några recept för detta kanske var en bra hållning. Johan Lönnroth har talat om datakapitalister. Det leder naturligtvis till tankar undan för undan. Det har här talats om familjen Wallenberg. Jag skulle då vilja fråga hur Johan Lönnroth vill rangera in sin egen partiledare, Gudrun Schyman, som såvitt jag förstår nu är delägare med insatt kapital i ett företag. Är hon lat kapitalist, eller är hon flitig småföretagare? Det kanske kunde vara intressant att få den frågan klarlagd när vi nu försöker kategorisera olika företagare i de termerna.

Herr talman! Jag talar gärna med Mats Odell om tjänstesektorn, men inte nu. Jag vill ägna mina sex minuter åt att tala om de mest utsatta delarna av Örebro län. Herr talman! I somras återinvigdes bostadsområdet Polstjärnan i Hällefors. Bostäder hade rivits. Utemiljön hade förändrats i ett nedslitet område från 70-talet. Men framför allt: En modig styrelse för ett litet kommunalt bostadsföretag vågade det ingen annan vågade. Man använde de allra bästa av dagens skulptörer för att skapa en miljö som människor kunde känna stolthet över och som väckte genklang i hela landet. I Karlskoga kunde arbetsförmedlingen redovisa nästan 300 nya jobb i november/december. Telemarketingföretag som Transcom - som inte fanns för några år sedan men som i dag har bortåt 700 anställda - nyanställde. Verkstadsföretag som Iplast har flyttat från Norge till en utsatt kommun i Örebro län. Det är resultatet av att det börjar gå bättre för Sverige och av envetna kommunala insatser där jobben satts i förgrunden. Men det är också resultatet av det av Folkpartiet och Moderaterna så förhånade regionalpolitiska stöd som är viktigt när utsatta regioner förnyar sitt näringsliv. I Lindesberg har lärocentrum etablerats i den gamla masugnen. Småföretagare får möjlighet att på hemmaplan möta de bästa företagsekonomerna. Det här är viktiga exempel på kraft och förnyelse. Men de sker mot en mörk bakgrund. Per-Ola Eriksson beskrev hur vi under en följd av år har haft en kraftig omflyttning i vårt land och en allvarlig tillbakagång. Kommuner som Ljusnarsberg och Hällefors har förlorat runt en tredjedel av sina invånare under en tjugoårsperiod. Karlskoga har trots sina många framgångar i dag 1 000 tomma lägenheter. Det är många unga som flyttar, och det är mycket positivt i deras flytt. Det är flytt till högre utbildning och till spännande upplevelser. Men det allvarliga är att de inte flyttar tillbaka. Jobb finns inte för många av dem. Det sker en utarmning. Vi får en allt äldre befolkning i stora delar av Sverige. Lokalt finns det engagemang, och där finns det många nycklar till utveckling av de samhällen som haft en kraftig tillbakagång. Men det krävs att de får stöd i strukturomvandlingen. För detta krävs det målmedvetenhet, fantasi och mod. Låt mig ge några exempel. Låt oss använda företag som Telia och Posten för att låta hela Sverige leva och inte bara tillväxtområdena. Där var den diskussion som fördes om teletaxorna i höstas viktig. Där är det också viktigt att statens företrädare i styrelserna förstås vikten av en Låt oss se på hur statliga bolag och myndigheter decentraliserar sin verksamhet. De måste gå före när det gäller att se hur ny teknik ger möjlighet till decentralisering. Carl Tham har gjort ett enastående arbete. Han har vågat det tidigare utbildningsministrar inte vågade. Han har vågat prioritera de mindre och medelstora högskolorna och ge högskolor som Örebro möjlighet att stå på tröskeln till att vara universitet. Det krävs att vi prioriterar infrastrukturinvesteringar som har betydelse för Bergslagen. Det gäller Bergslagsdiagonalen. Det gäller Bergslagsbanan. Det gäller också att vi klarar av att se det nya, att t.ex. flera statliga myndigheter gör som Arbetslivsinstitutet, som går ut i Bergslagen och satsar på något som Sverige tidigare har varit svagt på; design och marknadsföring. Det gäller att vi här i huset förstår att det kanske är just i Bergslagen som vi skall göra en stor och framtidsinriktad satsning på design. Det krävs mod för att tänka nytt ibland. Grythytte akademi växte fram genom ett gemensamt engagemang i utbildningsutskottet för några år sedan - mot byråkrater, mot departement, mot alla dem som tyckte att det här var mot alla regler. Det är i dag en av de mest spännande regionalpolitiska satsningarna. Det handlar om 115 ungdomar i en synnerligen utsatt del av Bergslagen. Det är många ungdomar som forskar och samverkar med livsmedelsindustrin i Bergslagen. På sikt kan det här bli något mycket stort. Herr talman! Omvandlingen och omflyttningen i Sverige tillhör 2000-talets stora utmaningar. Det krävs fantasi och mod för att stödja de krafter som finns i Bergslagen, som finns i utsatta delar av Sverige. Hela vårt arbete måste inriktas på att hela Sverige skall leva. Unga människor skall ha möjlighet att verka i områden som Bergslagen. Då krävs det också att vi vågar pröva sådant som det förslag om möjlighet till pension från 60 år som ett antal kommunalråd kom med för några dagar sedan.
Herr talman! Ja, folk flyttar ut. Det finns inga jobb för dem. Det krävs mod för att tänka nytt ibland, säger Inger Lundberg. Om vi nu skulle försöka se vilka möjligheter det finns att just skapa de efterlängtade jobben? Jag vill göra samma försök som jag har gjort tidigare, men den här gången med Inger Lundberg, som jag väl ändå får se som en socialdemokratisk representant som är kvar här. Då vill jag fråga om Inger Lundberg på något sätt tror att lättnader i skatte och avgiftspolitiken skapar bättre förutsättningar för näringslivet att växa. Eller spelar det över huvud taget ingen roll? Kan man höja skatter och avgifter hur mycket som helst? Påverkar det inte näringslivet? Jag ställde den frågan till näringsministern, men jag fick inget svar. Nu vänder jag mig till Inger Lundberg.
Herr talman! Det faktiska skattetrycket har minskat radikalt sedan socialdemokratin tog ansvar för Sverige. Vi hade en utgiftskvot i Sverige som var förödande. Det har lett till skattehöjningar på många områden. Det finns områden där det finns anledning att se över beskattningen. Så har socialdemokratin också gjort. Ett exempel på det är de lättnader i ägarbeskattningen riktade mot de mindre och medelstora företagen som har skett. Ett annat exempel är den sänkning med 5 % av arbetsgivaravgiften som i första hand kommer de små företagen till del. Men det som är farligt, och det är det viktigt att säga till moderaterna, är ofinansierade skattesänkningar. Ingenting skadar ekonomin och den svenska industrin mer än ett ekonomiskt moras och höga räntor som beror på att man ser lättjefullt på skatteutvecklingen.
Herr talman! Jag talar inte om några ofinansierade skattesänkningar. Man kan, som vi har föreslagit, t.ex. avveckla företagsstöden. Det ges ut tiotals miljarder kronor per år. Det här med arbetsgivaravgifterna som har sänkts med 5 % är bra för dem som får glädje av det. Enskilda näringsidkare får inte det. De ses inte som direkta arbetsgivare. Det var dem jag talade om. Kan det vara rimligt att proportionerna är att den som utför jobbet, en enskild näringsidkare, får behålla ca 25 % medan resten går bort i avgifter och skatter? Är det rimligt?
Herr talman! När man lyssnar på moderater och folkpartister så blir det mindre och mindre företagarna får ha kvar för varje anförande. Visst, vi har höga skatter i Sverige. Men höga skatter innebär samtidigt att vi har en offentlig, gemensam sektor som spelar en oerhört viktig roll för ekonomins produktionssätt. Det gäller insatser som utbildning och barnomsorg. Den efterfrågan som finns från den gemensamma sektorn spelar också en oerhört viktig roll. Sedan finns det, som Mats Odell var inne på, vissa områden av ekonomin som kan vara skattekänsligare än andra. Det är också därför som regeringen nu diskuterar och har gjort - inte en ytlig och slarvig, utan en seriös analys av tjänstebeskattningen.

Herr talman! I mitt hemlän Västernorrland har arbetslösheten minskat litet under 1997. Varslen har också minskat, och det har anmälts fler lediga jobb än under 1996. Men förändringarna är tyvärr relativt små, och i december 1997 var 18 533 personer utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Det motsvarar nästan 12 % av befolkningen eller 15 1⁄2 % av arbetskraften. SAF har gjort en rundfråga till sina företag i länet. Resultatet visar att framtidstron i länet är sämre än den var för tre år sedan. Under 1997 ökade också antalet personer i åtgärder. Speciellt under december gjorde man en stor ansträngning och många hamnade i åtgärder. Främst ökade arbetsplatsintroduktionen, men även arbetsmarknadsutbildningen ökade på grund av den lilla minskning av volymmålen som kom. Det tycker jag var mycket glädjande, eftersom den efterfrågan på arbetskraft som finns i länet och den kompetens som arbetskraften har inte motsvarat varandra särskilt bra. Hade vi sluppit regeringens volymkrav och billiga åtgärder som API, ALU, håll-i-gång-kurser och allt vad det är skulle betydligt fler människor även i mitt hemlän ha haft jobb i dag. Man bryr sig inte om de arbetslösa människorna eller alla de i dag totalt nedkörda och frustrerade arbetsförmedlare som inte har fått arbeta med sina verkliga arbetsuppgifter utan tvingats administrera och genomföra meningslösa åtgärder. AMS personal har faktiskt yrkeskunnande för att förmedla lediga arbeten och tillsammans med de arbetssökande som saknar adekvat kompetens sy ihop utvecklingsprogram som leder till arbete. Därför skulle jag vilja vädja till de socialdemokrater som finns här: Påverka Margareta Winberg! Låt AMS-personalen och de arbetssökande få möjligheter att tillsammans göra individuella program som leder fram till jobb för dem som saknar kompetens. Men vi behöver också många fler arbetstillfällen i Västernorrland. I Örnsköldsvik, där det finns många små företag i förhållande till befolkningen, ökade antalet lediga platser med 27 % mellan åren 1996 och 1997. Det är 400 jobb, och det är bra. Men det skulle ha varit många fler jobb om skatter och avgifter, arbetsmarknadslagstiftning och det byråkratiska krånglet hade varit annorlunda. Samtliga dessa företag är expansiva, effektiviserar och söker nya marknader. Ett stort krux är att de använder stora mängder elenergi och att elförsörjningsläget är minst sagt snurrigt. Detta drabbar det här länet mycket hårt. SCA har t.ex. under tio år kämpat för att få bygga en fabrik för LWC-papperstillverkning på egen mark. Under dessa år har situationen för elpriset och elmarknaden ändrats. Samtidigt fick SCA under fjolåret på tre månader klartecken för att bygga en fabrik i centrala London. Just nu bygger man också en fabrik i Akzo Nobel beslutade i fjol att investera i en fabrik i Norge i stället för i Sverige, på grund av elpriset och läget i energifrågan. Gränges Aluminium överlever ytterligare ett år tack vare en gynnsam dollarkurs och terminssäkring. Man kommer dock att förhandla om ett nytt elavtal under slutet av det här året, och fortsätter den här osäkra situationen är det mycket osäkert om produktionen kommer att fortsätta. Det finns kreativa människor i länet, mycket kreativa människor, både inom industri och inom offentlig sektor. Sundsvalls kommun och SCA planerar t.ex. ett unikt projekt för att sammanföra den storskaliga energiomvandling som sker i kraftvärmeanläggningarna vid Ortviken och kommunens fjärrvärmeverk och ta till vara energiöverskottet. Det skulle ge en hel del arbetstillfällen.

Herr talman! Jag undrar om Eva Björne någon gång har funderat på hur man skall göra om man skall avveckla alla kärnkraftsreaktorer på säg tre till fem år. Hur blir då situationen för de företag i Västernorrland som Eva Björne talade om?
Herr talman! Vi vet att kärnkraftverken kan tuffa och gå säkert i bra många år till. Vi menar också att de skall få göra det och producera billig el till dess att vi hittar ersättningsenergi som kan motsvara behovet i det här landet. Om man ser till miljöaspekterna, Arne Kjörnsberg, innebär den senaste hopkopplingen mellan Finland och Ryssland att vi kommer att importera kärnkraftsel från betydligt sämre kärnkraft än den vi har i landet. Det är kapitalförstöring att i dag lägga ned fullt funktionsduglig kärnkraft. Och det är - ja, jag vet inte vad jag skall hitta för ord - att utsätta företag för nedläggning, ta bort arbetstillfällen och försämra landets ekonomi.
Herr talman! Eva Björne visste inte vad hon skulle hitta för ord. Jag förstår det. Det enda jag frågade var: Hur tror Eva Björne att industrier som behöver mycket energi skall klara sig om vi oplanerat måste avveckla kärnkraften eller om vi planerat skall göra det på fem år? Det var min korta och enkla fråga.

För det är vad det kommer att innebära, både ekonomiskt och miljömässigt.

Fru talman! Som framgått av förmiddagens partiledardebatt är ett av socialdemokraternas värsta misslyckanden denna valperiod den stora arbetslösheten. Välstånd har gått förlorat för enskilda människor och för Sverige som helhet. Massarbetslösheten är ett tecken på att Sverige har försummat den nödvändiga förnyelsen. För att hantera dagens globala, rörliga ekonomi duger inte det gamla industrisamhällets stela strukturer. Sedan några månader tillbaka skryter regeringen med att ha knäckt krisen och återställt Sveriges ekonomi till dess forna styrka. Men det säger sig självt att ekonomin inte kan friskförklaras så länge tillväxten ligger under genomsnittet för andra länder, jobben blir färre och medborgarnas beroende av socialbidrag ökar. Statsråden måste rimligen leva i en helt annan värld än den verklighet som hundratusentals svenskar är smärtsamt medvetna om - ett massarbetslöshetens samhälle där man riskerar evigt bidragsberoende och utanförskap. Vid tiden för valet 1994 sjönk arbetslösheten och sysselsättningen steg. Men den utvecklingen bröts när den nya regeringen återupptog högskattepolitiken och återreglerade arbetsmarknaden. Hade den positiva tendensen i stället fått fortsätta skulle i dag väl över 100 000 fler människor ha haft riktiga jobb. Förutom att detta skulle ha betytt mycket för de enskilda människorna hade det allmänna fått skatteintäkter i stället för arbetslöshetskostnader. Det hade varit positivt för vården, omsorgen och skolan, men den möjligheten slarvade regeringen bort. Beträffande sysselsättningen blev även 1997 ett förlorat år. Antalet sysselsatta var 43 000 mindre än under 1996, och - än mer anmärkningsvärt - de var t.o.m. färre än 1994. Under den gångna mandatperioden har socialdemokraterna således inte lyckats öka sysselsättningen över huvud taget. Nu hoppas de på en internationell konjunkturuppgång. Och visst kan den ge också Sverige ett och annat nytt jobb, men inte på långa vägar så många som vårt land behöver. Förklaringen är - som ekonomiprofessor Lars Calmfors skrev nyligen - att regeringen tills vidare av valtaktiska skäl tycks ha avfört effektiva åtgärder mot arbetslösheten från dagordningen. Reflexmässigt avfärdas de råd som ges av experter och internationella organisationer, nämligen att sänka skatten på arbete och att anpassa arbetsmarknaden till en ny tids mer rörliga villkor. Den i andra sammanhang så omhuldade Calmfors konstaterar att huvudinriktningen i regeringens politik är att hålla nere den registrerade arbetslösheten genom åtgärder som minskar utbudet av arbetskraft: AMS-politik, förtidspensionering och arbetstidsförkortning. På senare tid har regeringens arbetsmarknadspolitik kritiserats även från LO-håll. Trots miljarder och åter miljarder till AMS har de arbetslösa inte förberetts för den lilla ljusning som konjunkturuppgången gett även Sverige. Resultatet har blivit flaskhalsar och undanträngningar av riktiga jobb. Liksom vi moderater reagerar LO mot den volymsjuka som ligger bakom alla satsningar på RAS, ALU, API, OTA och allt vad de här programmen heter. Två LO-ekonomer sammanfattade nyligen kritiken på följande sätt: "Det är genom ökad sysselsättning som arbetslösheten skall bekämpas - inte genom kamouflage av den öppna arbetslösheten." Nu gläds regeringen åt att arbetsmarknadsutsikterna ser något ljusare ut. Men det är en bedräglig tröst. Tror man att krisen är löst behöver man ju inget göra. Och då lämnas alla de hundratusentals människor i sticket som likväl inte har fått något jobb. En sådan hållning kan vi moderater inte godta. Vi vill sätta Sverige i arbete på riktigt. Vårt program för förnyelse, företagande och arbete syftar till att avveckla arbetslösheten som samhällsproblem. Det betyder en halv miljon nya jobb i företagen. För det krävs följande: Sänk skatten på arbete, så att företagen har råd att anställa fler. Sänk skatten särskilt inom tjänstesektorn, där nya jobb fort kan komma fram. Det är bara genom fler och växande företag som sysselsättningskrisen kan hävas. Modernisera arbetsrätten, så att det blir lättare att anställa. En arbetsrätt som stänger människor ute från jobbet är varken socialt eller ekonomiskt försvarbar. Förnya arbetsmarknadspolitiken i grunden. Sluta tricksa med statistik och ersätt huvudparten av dagens AMS-åtgärder med en bred lärlingsutbildning för unga arbetslösa och en fokuserad arbetsmarknadsutbildning. En politik av det slaget ligger i linje med vad fristående experter rekommenderar och vad framsynta socialdemokrater, t.ex. Tony Blair, redan gör. Skulle inte regeringen för en gångs skull kunna erkänna att politiken de senaste åren gått alldeles fel, lyssna på vad andra föreslår och sedan börja om från början? Min fråga till Anders Sundström blir: Är regeringen beredd att - i stället för att försöka sprida och maskera arbetslösheten - sänka skatter och reformera arbetsrätten och även i övrigt avreglera arbetsmarknaden, så att människor som kan, vill och borde arbeta också får tillfälle att göra detta?

Fru talman! När det gäller dessa frågor har nog Hans Andersson och jag helt skilda ideologiska värderingar. Det som Hans Andersson står för är verkligen att bevara en stel struktur på arbetsmarknaden, medan vi förordar förändringar som skall ge möjlighet till den tillväxt i landet som kan ge nya jobb. Vi satsar på skattelättnader och på avregleringar på arbetsmarknaden - inte på den stela arbetsrätt som nu råder. Det här menar vi är alldeles nödvändigt. Det egendomliga är ju att socialdemokraterna - Hans Andersson har nog aldrig varit med i den gemenskapen - ändå har sagt sig förstå att det är genom satsning på arbeten inom den enskilda sektorn som sysselsättningskrisen kan lösas. Det kan man inte få fram genom att fortsätta med högskattepolitik, att återreglera arbetsmarknaden, att med olika åtgärder kväva den tillväxt som är nödvändig för tillkomsten av nya jobb. Vi kommer inte att mötas här, Hans Andersson och jag, för vi har helt skilda utgångspunkter. Men jag är övertygad om att den politik som Hans Andersson står för, och som är än värre än regeringens politik, därmed också skulle leda till ännu färre jobb och en ökad arbetslöshet i landet i den riktning som vi har sett under de gångna åren.

Fru talman! Våra förslag syftar till att göra det lättare för enskilda människor att få jobb. De tar inte hänsyn till behov och önskemål hos fackliga ledare, som slår vakt om den stela struktur vi har på arbetsmarknaden. Jag tyckte att det var uppmuntrande att höra Hans Andersson konstatera att det är genom att skapa bättre villkor för den mindre företagsamheten som vi kan få till stånd flera jobb. På den grunden möts vi. Men jag är alldeles övertygad om att vi för att skapa sådana förutsättningar måste motverka de tendenser som har skapat nuvarande tillstånd, med en dominans för stora företag och därutöver nästan bara ensamföretagare. Det handlar om villkoren för den mindre företagsamheten, där man kommer in på regelsystemet och där man kommer in på beskattningsvillkoren. Dessa motverkar att de här företagen växer. De har inget incitament att göra det. För att skapa sådana incitament krävs skattelättnader. Det krävs avregleringar. Det krävs ett erkännande av att den som lyckas i sitt företagande också skall få någon utdelning av detta genom ökade inkomster.

Fru talman! Det är mycket av det Lars Tobisson säger som man i och för sig kan hålla med om, t.ex. sänkt skatt på arbete, sänkt skatt för tjänstesektorn, förnyad arbetsmarknadspolitik osv. Men när moderaterna talar om den ökade flexibiliteten på arbetsmarknaden brukar det nog bakom ändå ligga att man skall öka löneskillnaderna, i praktiken genom att ha lägre betalt än vi har i dag för de lägst betalda arbetena. Det är klart att det ger många nya jobb om man gör så. Det är den anglosaxiska modellen. Här uppfattar vi moderaterna som väldigt stela. Min fråga till Lars Tobisson är: Kan ni tänka er att diskutera andra varianter, att t.ex. titta mer på arbetstid och sådana faktorer för att få fler i arbete? Vill vi verkligen ha ökade sociala orättvisor, som det blir om man ökar löneskillnaderna på det sätt som man har gjort i USA?
Fru talman! Vi formulerar inte några föreskrifter om hur lönebildningen skall gå till eller vilka löneskillnader den skall resultera i. Det skall bestämmas på marknaden. Men jag är för min del helt på det klara med att det är bättre för människor att ha ett jobb, om än - ofta övergångsvis - till en lägre lön, än att stå utanför arbetsmarknaden och åtnjuta bidrag och vara osäker på vad framtiden kan erbjuda. När det gäller arbetstidsförkortning, som är Miljöpartiets lösning på alla problem, är vi på helt annan kurs. Det är i själva verket en rättighet för människor att få arbeta. Att föreskriva att man skall vara begränsad till exempelvis 35 timmars arbetsvecka är oss helt emot. Det är ingen lösning. Problemet för Sverige är inte att vi arbetar för mycket i vårt land, utan problemet är att vi behöver arbeta mer för att kunna upprätthålla det välstånd i form av vård, utbildning och omsorg som alla efterfrågar. Det gör man inte genom att reglera arbetstiden i fortsättningen.
Fru talman! Nu smet Lars Tobisson undan litet grand. Samtidigt bekräftar han min farhåga. Man tänker sig alltså att det bara finns två alternativ. Ökar man löneskillnaderna innebär det att man måste ha fler lågt betalda jobb. Det är klart att det finns nya jobb att hämta om man sänker minimilönen och även sänker bidrag, t.ex. socialbidragen. Annars blir det mer lönsamt att gå på dem än att jobba. Det får väldigt långtgående sociala effekter. Det ser vi exempel på bl.a. i USA. Frågan är då: Vill verkligen moderaterna ha det samhället? Är man inte, som många andra ekonomiska tänkare, öppen för att diskutera andra varianter, där man tittar på arbetstidsfaktorer, kombinerar det med lägre sociala avgifter och arbetsdelning? Hur man reglerar eller inte reglerar kan vi diskutera, men är man ändå inte beredd att föra en diskussion som är mer öppen kring de här frågorna? Jag uppfattar tyvärr Tobisson som väldigt låst här. Det ger inga nya jobb.
Fru talman! Nu är det faktiskt så väl ordnat i Sverige att vi inte har någon lagstiftad minimilön. Det är bra. Men det finns föreskrifter i kollektivavtalen som skapar samma effekt. De utestänger människor från arbeten som de annars skulle ha kunnat få, där de hade fått en välförtjänt och välbehövlig träning i att vara på arbetsmarknaden och kunnat meritera sig för bättre löner i framtiden. Att de arbeten som har tillkommit i USA, till skillnad från i Europa och särskilt i Sverige, skulle vara låglönejobb är en myt. Flertalet av dessa jobb är välbetalda just genom att man har avreglerat arbetsmarknaden. Får jag ställa en fråga till Roy Ottosson som gäller arbetstidsförkortning: Har Roy Ottosson någonsin tänkt på sambandet? Sverige har tillsammans med Norge den kortaste årsarbetstiden bland industriländerna. I USA och Japan arbetar man 25 % längre tid. Ändå har de där inte bara högre levnadsstandard utan också en betydligt lägre arbetslöshet än vi har i Sverige. Det finns alltså inget samband mellan arbetstid och välstånd, som ni gör gällande.
Fru talman! Jag har en kort fråga till Lars Tobisson: På vilket sätt har er politik förändrats i förhållande till den politik som ni bedrev mellan 1991 och
Fru talman! Som jag påminde om i mitt anförande ökade arbetslösheten när vi tog över 1991, jobben blev färre. Efter tre år hade vi vänt den utvecklingen. Då gick arbetslösheten ned, jobben blev fler. Vi förde alltså en politik som skapade jobb, och det skulle vi naturligtvis fortsätta med. Det är nämligen den sorts politik som vi nu förordar: fortsatta skattelättnader, avregleringar som främjar tillväxt och skapar utrymme för företagen att expandera och erbjuda de jobb som måste tillkomma i den enskilda sektorn om det skall bli en varaktig förbättring i sysselsättningssituationen.
Fru talman! Jag skulle uppskatta om Lars Tobisson och Moderaterna bedrev just den argumentationen, dvs. att ni vill fortsätta med den politik ni bedrev mellan 1991 och 1994. Det skulle underlätta för alla oss andra att bedriva valrörelse under 1998. Jag tror att det är rätt tydligt för svenska folket att just den perioden inte var någon höjdare i svensk politik. Det var de svåraste åren Sverige gått igenom efter andra världskriget. Därför är det rätt brutalt när både Tobisson och Bildt säger att de är rätt stolta över detta. Det är ni ensamma om i Sverige.
Fru talman! Kan industriministern bestrida att mot slutet av Socialdemokraternas regeringsperiod, dvs. framåt 1991, steg arbetslösheten? Det var er politik som ledde till det. Vi fick krispaket på krispaket. Vi såg hur Allan Larsson förgäves spanade efter vändpunkten. Vi tog tag i detta, och det krävde mycket arbete. När vi satte i gång vände utvecklingen. Tre år senare, närmre valet, sjönk arbetslösheten och det fanns fler jobb. Det tog er drygt ett år att stoppa den gynnsamma utvecklingen. Ni gjorde det med hjälp av en återgång till högskattepolitik och regleringar. Vi har sett resultatet. Trots betydligt gynnsammare internationella konjunkturförhållanden har ni under de snart fyra år som har gått inte lyckats få fram fler jobb i Sverige.

Fru talman! Jag har en vision om att Sverige återigen skall bli en nation i arbete. Sverige skall vara en nation som präglas av framtidstro och optimism, där människor kan få jobb på den reguljära arbetsmarknaden och där hela vårt land har del i en positiv utveckling. Med hjälp av den budgetsanering som Centern har medverkat till har en bra grund lagts för en sådan utveckling. Statsfinanser i balans, kraftigt sänkta räntor, stabil valuta och låg inflation gör att vi nu har bra möjligheter att ta till vara den goda konjunkturen och skapa förutsättningar för en nation i arbete. Vägen dit är dock lång. Fortfarande har massarbetslösheten Sverige i ett kvävande grepp. När vi nu har levt med hög arbetslöshet under lång tid finns en tendens till att perspektiven förskjuts. Arbetslöshetstal som för några år sedan ansågs orimligt höga riskerar att mötas av acceptans. Jag vill för min del slå fast att kampen för nya jobb måste stå högst på den politiska dagordningen. Arbetslöshet är och förblir ett gissel. Det är socialt nedbrytande för den enskilde samtidigt som det är ett samhällsekonomiskt slöseri. Utvecklingen har vänt. Sysselsättningsläget förbättras dagligen. Antalet arbetslösa minskar och antalet i arbete ökar. Antalet varsel minskar och antalet nyanmälda lediga platser ökar. Om vi skall få ordentlig fart på sysselsättningstillväxten måste fler nya företag startas och befintliga företag måste ges förutsättningar att växa. Åtgärder för att stimulera denna utveckling har genomförts under senare år. Bl.a. har arbetsgivaravgifterna sänkts med 5 procentenheter på en lönesumma upp till 850 000 och på en summa på 180 000 för egenföretagare. Arbetsrätten har reformerats, och den sociala tryggheten för företagare har kraftigt förbättrats genom den nya a-kassan. Kvittningsrätten har återinförts och dubbelbeskattningen har lindrats. Jag skulle i det här sammanhanget vilja rikta en fråga till Lars Tobisson med anledning av hans anförande. Han sade att han vill ha förändringar i arbetsrätten som gör det lättare att anställa. Vilka hinder finns i den nuvarande arbetsrätten mot att anställa? De är i de små och medelstora företagen som den största potentialen för nya jobb finns. För Centerns del är det därför ett prioriterat område att gå vidare med sänkta arbetsgivaravgifter riktade till dessa företag. Med hjälp av sänkta arbetsgivaravgifter för småföretagen fångas också en mycket stor del av den expansiva tjänstesektorn in. Vi måste också gå vidare med regelförenklingar. Det måste helt enkelt bli enklare att bli och vara företagare. Omställningen till kretsloppssamhället är nödvändigt för en hållbar utveckling och skapar samtidigt en stor mängd nya arbetstillfällen. En viktig del i detta är omställningen av energisystemet och en avveckling av kärnkraften. Med hjälp av det ekonomiska saneringsarbetet har också utrymme skapats för att tillföra vård-, omsorgsoch utbildningsområdena ökade resurser. Detta är viktigt och bra för kvaliteten i verksamheterna, men är också viktigt för arbetsmarknaden och framför allt kvinnornas möjligheter att få jobb. Den tillväxt som vi just nu ser i sysselsättningen går dock stora områden av vårt land förbi. Befolkningssiffrorna för 1997 talar sitt tydliga och dystra språk. De regionala obalanserna ökar. Flyttlassen rullar i snabb takt mot några få tillväxtregioner i vårt land. Vi har som nation inte råd att inte ta till vara tillväxtkraften i hela vårt land. Regionalpolitiken måste effektiviseras och präglas av en helhetssyn som gör att tillväxten i ekonomin och sysselsättningen kommer hela vårt land till del. En paradox är att samtidigt som vi har massarbetslöshet är det alltfler företag som rapporterar arbetskraftsbrist. Bristen på arbetskraft med adekvat utbildning gör sig gällande inom flera sektorer. I första hand handlar det om olika yrken som förutsätter högskoleutbildning. Men det blir också allt vanligare med brist på yrkesutbildad arbetskraft inom industrin, som t.ex. tekniker och svetsare. Detta är en oacceptabel tingens ordning. Samtidigt som människor inte kan få jobb bromsas tillväxten i företagen på grund av arbetskraftsbrist. Arbetsmarknadspolitiken måste därför styras över mot mer kvalitet i åtgärderna i stället för kvantitet. Centern anser att för att möta efterfrågan på vissa typer av utbildad arbetskraft i näringslivet att den kvalificerade yrkesutbildningen bör fördubblas och uppgå till i storleksordningen 50 000 platser i genomsnitt per månad. För att skapa utrymme för den ökade omfattningen av yrkesutbildningen måste det s.k. volymmålet justeras ned till i storleksordningen Arbetsmarknadspolitiken måste också på ett bättre sätt än hittills inriktas på kvinnornas situation på arbetsmarknaden. Ökad decentralisering och större inflytande på den lokala nivån över arbetsmarknadspolitikens utformning måste också genomföras. Fru talman! Med hjälp av fortsatt ordning och reda i statsfinanserna med låg ränta och låg inflation, ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter riktade till de mindre företagen, förenklingar och minskad byråkrati för företagen, fortsatt satsning på kompetensutveckling och utbildning, en effektiv, decentraliserad och kvalitativt inriktad arbetsmarknadspolitik, gör att Sverige återigen kan få målet om full sysselsättning i sikte.
Fru talman! Elving Andersson frågade mig vad som hindrar företagen att anställa. Jag tycker att det är rätt makabert att ett parti som har stött regeringens sysselsättningsfientliga politik ställer en sådan fråga. Det är uppenbart att de skattehöjningar och återregleringar som Centerpartiet har varit behjälpligt med har motverkat sysselsättningen. Det har funnits flera enskilda exempel på detta, t.ex. den tidigarelagda momsuppbörden och den fördubblade sjuklöneperioden, som just har försvårat för mindre företagare att bygga ut sin verksamhet. Inte nog med detta: Man har i hög grad stimulerat fram det som Anders Sundström är huvudman för, dvs. den förtida avvecklingen av kärnkraft. Det driver upp elpriser och slår ut väl fungerande produktionsanläggningar. Så kommer man i efterhand och säger att denna politik har gått ut över befolkningsutvecklingen, fördärvat jobb i glesbygden och tvingat människor att flytta därifrån. Det är ni med er politik som har hjälpt till att ge Socialdemokraterna en majoritet för en sysselsättningsfientlig politik.
Fru talman! Det är beklagligt att Lars Tobisson inte lyssnar på mina frågor. Lars Tobisson sade i sitt anförande att arbetsrätten måste förändras så att det blir lättare att anställa. Min fråga till Lars Tobisson var följande: Vad är det i arbetsrätten som hindrar företag att anställa? Lars Tobisson svarade på något helt annat. Sedan har vi naturligtvis helt olika syn på möjligheten att skapa ett hållbart energisystem. Kärnkraftsavvecklingen innebär inte något hot mot jobben. Tvärtom innebär det stor potential för att skapa nya jobb och att satsa på och utveckla alternativa energikällor som är långsiktigt hållbara, som är inhemska och som skapar jobb i Sverige. Dessutom ger det förutsättningar att skapa jobb över hela vårt land, vilket inte är oviktigt i sammanhanget.
Fru talman! Det finns inget som helst exempel i hela världen på att det har varit möjligt att skapa välstånd och nya jobb genom att slå ut väl fungerande produktionsanläggningar. Elving Andersson inriktar sig nu särskilt på arbetsrätten. Det är klart att de restriktioner som där finns i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare begränsar möjligheterna att anställa. Vi har tillsammans en gång i regeringsställning lagt fram ack så blygsamma förslag i liberaliserande riktning. Det har den regering som Centerpartiet nu har understött tagit tillbaka. Vi menar att det inte räcker. Vi måste gå längre i syfte att få en mer individualiserad arbetsmarknad där människor själva bestämmer inte bara vilka löner de är beredda att acceptera utan vilka arbetstidsförhållanden och övriga anställningsvillkor som passar dem. Om man ser till ungdomar i dag är det ingalunda så att det gamla inrutade anställningsförhållandet - 9-5, på samma arbetsplats från ungdomsår till pensionsålder - är något man eftersträvar. Tvärtom krävs det mer flexibilitet. Då får vi mer jobb, även ute i företagen.
Fru talman! Jag hoppas att den uppmärksamme lyssnaren konstaterar att Lars Tobisson inte hade ett enda konkret exempel, som jag efterlyste. Jag skulle vilja rekommendera Lars Tobisson att åka ut i landet och träffa småföretagare. Jag gör det ganska ofta. Av dem som jag träffar är det nästan ingen som anför just arbetsrätten som ett hinder för expansion och utveckling. Det är helt andra faktorer som de efterlyser. Vi har faktiskt förändrat arbetsrätten under den här mandatperioden, Lars Tobisson. Centern och Socialdemokraterna har tillsammans genomfört, vågar jag påstå, långt vidare förändringar i arbetsrätten än vad vi lyckades åstadkomma under fyrpartiregeringens tid. Jag skulle som sagt vilja rekommendera Lars Tobisson att prata med de enskilda företagarna och inte bara med deras organisationsföreträdare på SAF och Industriförbundet som driver det här som en politisk kampanj. Prata med de enskilda företagarna! Då får också Lars Tobisson reda på vad problemen är för expansion i näringslivet.

Fru talman! När det gäller arbetsmarknadspolitiken tror jag att Hans Andersson och jag är överens om att vi måste satsa mer på kvalitet i stället för kvantitet. Det har vi gemensamt under de senaste åren i arbetsmarknadsutskottet också åstadkommit. Vi har successivt justerat ned de s.k. volymmålen för att bl.a. försöka skapa utrymme för mer arbetsmarknadsutbildning. Genom det senaste beslutet har vi öppnat möjligheter som regeringen sedan har utnyttjat för att gå ytterligare ett steg på vägen. Det tycker jag är bra, men jag tycker också att det är otillräckligt. Det är därför vi från Centerns sida har preciserat vårt krav på att gå väsentligt vidare. Det finns som sagt två skäl till varför det är nödvändigt. För den enskilde är det viktigt därför att han eller hon lättare kan få jobb och en adekvat kompetens som passar på arbetsmarknaden. Men det är också nödvändigt därför att bristen på arbetskraft med adekvat kompetens hindrar eller bromsar den tillväxt som annars skulle ske i företagen. Gör vi en omläggning till mer kvalitet i stället för kvantitet i arbetsmarknadspolitiken så verkar det för en positiv utveckling från flera olika håll.

Fru talman! Jag håller med Hans Andersson om att det här är ett oerhört viktigt problem som vi måste finna lösningar på. Det får inte vara på det sättet att företag höjer sin kompetens genom att byta anställda. Det måste i stället ske en successiv utveckling i företaget med lärande i arbetslivet och med kompetensutveckling. De allra flesta företag jobbar på det sättet. De företag som är framgångsrika jobbar också på det sättet. Men det finns alltså undantag. Den arbetsmarknadssituation som nu är med massarbetslöshet uppmuntrar mer till att byta arbetskraft än till att kompetensutveckla. Jag för min del är helt klar över att det måste till någon form av trepartsöverenskommelse för att lösa det här. Arbetsmarknadens parter, de anställda och företagen måste tillsammans med staten gemensamt finna ett system där man medverkar till att organisera men framför allt finansiera ett långsiktigt system för kompetensutveckling och vidareutveckling i arbetslivet för de anställda.

Fru talman! Låt mig börja med att säga någonting om framtiden så som den spås av dem som har detta till uppgift. Konjunkturinstitutet och de stora bankerna som har prognosavdelningar säger om de närmaste två tre åren att tillväxten i Sverige i år blir låt oss säga 21⁄2 % och nästa år i bästa fall 3 %. Konjunkturnedgången kommer någon gång 1999 eller år 2000. Ovanpå detta kan det bli sämre genom Asienkrisen. Gemensamt för dessa bedömare är dock att trots att vi har en jämförelsevis god tillväxt, särskilt utan Asienkrisen, kommer den totala arbetslösheten, summan av dem som är öppet arbetslösa och dem som är i åtgärd, att gå ned från i dag 12, 13 % till kanske 10 % i de optimistiska prognoserna och till 11 % i de flesta prognoser, dvs. en nedgång med 1-11⁄2, max 2 %. Då måste jag säga att jag blir litet bekymrad över den traditionalism och ortodoxi som härskar dels i denna kammare, dels i den arbetsmarknadspolitiska diskussionen i allmänhet. Arbetslösheten riskerar alltså att bli hängande kvar på en mycket hög nivå även vid en mycket positiv utveckling i ekonomin. Det här visar enligt min mening att det inte räcker med att säga att vi måste få upp tillväxten, att få upp BNP-tillväxten. Det räcker inte. Tillväxten blir dessutom sannolikt ganska måttlig. Man måste göra någonting annat, man måste ta risken politiskt att göra saker och ting som är ovanliga i Sverige. Det innebär kanske att man bryter ut och kommer bort från volymmålen - det är en del av detta - men också från den traditionella arbetsmarknadspolitiken. Det innebär kanske också att man gör en del av de saker som man har testat i andra länder där alla inte kan förutsättas vara idioter. I dessa länder har man kommit ned till en arbetslöshet som ligger väsentligt under den svenska. Det kan ju faktiskt finnas något att lära från utlandet. Det gäller särskilt som regeringen, tillsammans med Centerpartiet, har misslyckats så grundligt i frågan om sysselsättningen. Man lovade i 1994 års valrörelse att arbetslösheten om ett år skulle vara nere i 5 %. Det blev över 7 %. Man skulle skapa 90 000 nya jobb i ett första skede. Det misslyckades man med. Sedan bytte man mål för politiken, eftersom målet fungerade som ett bete i det socialdemokratiska röstfisket; när det inte var användbart längre bytte man till ett nytt. Hur har det gått sedan dess?

Fru talman! Det fanns en del intressant i det Hamilton sade, men det är litet svårt att veta vad han egentligen står för. Det är riktigt att det inte räcker med tillväxt. Det är inte rimligt att förvänta sig att det går att blåsa upp tillväxten så kraftigt i Sverige att det skulle lösa problemet med den höga arbetslösheten. Något otraditionellt behövs. Javisst! Det är precis vad det handlar om. Då frågar man sig varför Folkpartiet och Hamilton är så fruktansvärt låsta i diskussionen om arbetsdelning. Jag kan referera till IMD, International Institute for Management Development, som apropå detta säger att i stället för att gå mot lägre löner, ökade löneklyftor och större orättvisor eller att välja den socialistiska modellen skulle man kunna tänka sig en tredje väg mot en försiktig utveckling, där man tittar just på arbetstidsfaktorer, arbetsdelning och lägre sociala avgifter för svaga grupper. Det är precis vad vi i Miljöpartiet föreslår. Kan Folkpartiet tänka sig att åtminstone diskutera detta?
Fru talman! Visst kan vi diskutera, men jag vill avvisa detta av det enkla skälet att det inte är lösningen på det problem som Roy Ottosson tar upp. Roy Ottossons förslag skulle leda till att färre människor arbetade fler timmar, eftersom detta medför en högre fast kostnad för varje person som är anställd i ett företag eller i offentlig sektor. Om man tänker igenom detta kommer man fram till att det skulle innebära att arbetsgivarna utnyttjar arbetskraften fler timmar men att de anställer desto färre. Den här tanken bygger dessutom på att människor är utbytbara som klossar, men människor är olika, med olika kompetens, erfarenheter, visioner, önskemål och ideal. Tack!
Fru talman! Människor behöver inte nödvändigtvis vara helt utbytbara. Väldigt många människor är arbetslösa och vill ha jobb och är kompetenta för olika jobb, så visst finns det goda möjligheter att skapa fler jobb om man också tittar på arbetstidsfaktorer. Det är en viktig ekonomisk faktor i sammanhanget. I dag får i stället vi som jobbar betala högre skatt och betala dem som är arbetslösa för att de är arbetslösa. Det är ett annat sätt att dela på den ekonomiska kakan. Är det då inte bättre att också titta på frågan om arbetstider? Vi i Miljöpartiet anser att detta skall kombineras med lägre beskattning på arbete, lägre sociala avgifter, så att det inte blir en högre fast kostnad för arbetskraften. Det är väldigt viktigt i sammanhanget, och det är precis det våra förslag innebär. Kan ni tänka er att diskutera en sådan sak?
Fru talman! Vad människor i det här landet efterfrågar är en möjlighet att få arbeta mer för att kunna få högre inkomster. Därmed blir de också skattebetalare, vilket den offentliga sektorn har glädje av, och det blir färre bidragsmottagare. Ärligt talat kan jag inte riktigt följa Roy Ottossons argumentation i alla delar, men hans förslag kommer inte att leda till att individer och hushåll får ökade möjligheter att själva välja sin arbetstid och dessutom arbeta mer än vad de har möjlighet att göra i dag.
Fru talman! Vi har nu i kammaren fått besked om att moderaterna vill bedriva samma politik som man gjorde 1991-1994. Jag vill fråga Carl B Hamilton: På vilket sätt har er politik förändrats i förhållande till den politik ni bedrev mellan 1991 och 1994?
Fru talman! Jag förmodar att näringsministern närmast avser arbetsmarknads och sysselsättningspolitiken. Jag tror att det är väldigt viktigt att man driver en politik som i större utsträckning tar hänsyn till de arbetslösa och deras inflytande över reglerna på arbetsmarknaden. Arbetsrätten fungerar till delar såsom ett skydd för dem som redan har jobb på bekostnad av dem som inte har jobb. Det fungerar ungefär som tullmurar runt ett land; det gynnar de producenter som producerar innanför tullmurarna på bekostnad av dem som vill försöka komma in med sina varor. Där måste det ske en balansförskjutning, och vi är i dag mer medvetna om de problem som finns på det arbetsrättsliga området.
Fru talman! Jag tror att sysselsättningen inte bara är ett resultat av vilken arbetsmarknadspolitik man bedriver, utan hur hela politiken ser ut är naturligtvis av betydelse för hur mycket människor vi kan ha i arbete. Därför blir min fråga: På vilket sätt har er politik förändrats i förhållande till den politik ni bedrev 1991-1994? Finns det delar av den politiken som Hamilton i dag vill ta avstånd från?
Fru talman! Jag är inte så road av sådan politisk teater som Anders Sundström här försöker exekvera. Vi kan diskutera detta mer seriöst, t.ex. de frågor jag tidigare tog upp. Vad anser regeringen vara en relevant definition på arbetslöshet, och vad är det för mål för politiken som egentligen bör eftersträvas? Är det verkligen en halvering av den öppna arbetslösheten, eller är det sysselsättningen som skall stå i centrum, eller är det den totala arbetslösheten? Jag tycker att vi kan koncentrera oss på den typen av frågor snarare än denna som jag vill kalla politiska teatern.

Fru talman! Att arbetslösheten är kvar på en så hög nivå att vi kan tala om massarbetslöshet visar att den ekonomiska politiken inte har lyckats annat än möjligen delvis. Arbetslösheten är egentligen ganska absurd. Under senare år har vi fått uppleva en rad skattehöjningar för att finansiera denna arbetslöshet. En stor del av saneringen av statens budget har bestått i skattehöjningar för att finansiera kostnaderna för den höga arbetslösheten. Det är riktigt som Carl Bildt sade i partiledardebatten tidigare i dag, nämligen att vi tvingas betala högre skatter för att betala arbetslösheten. Sedan tryter förslagen från den kanten. Lars Tobisson förordar att man skall öka löneklyftorna i samhället och ha fler lågt betalda jobb. Det är klart att det kan skapas många nya jobb om man sänker lönerna och därmed också socialbidrag och andra bidrag som bostadsbidrag m.m. Det innebär ett orättvist samhälle som Miljöpartiet aldrig kommer att kunna acceptera. Facken säger nu högt och tydligt, vilket är bra, att den arbetsmarknadspolitik som vi i dag upplever är inriktad på att få bort så många som möjligt från statistiken över den öppna arbetslösheten. Detta tränger undan riktiga jobb i både privat och offentlig sektor. Det är dåligt använda pengar, det är ineffektivt, och det motverkar sitt syfte. Det andra valet, att med offentliga medel, skattemedel, skapa ett slags B-arbetsmarknad i form av subventionerade jobb, är ingen hållbar lösning. Det leder till att man får en stor och tung offentlig sektor som är konjunkturkänslig, som är mindre flexibel och som leder till ekonomisk stagnation och på sikt även ökad arbetslöshet. Vi från Miljöpartiet menar att det faktiskt finns andra vägar att gå än dessa två huvudalternativ som finns i dagens politik i Sverige och i många andra västländer. Det finns andra vägar som diskuteras alltmer internationellt i alla fall och som vi försöker få en diskussion om även i Sverige. Jag har försökt få Tobisson och Hamilton att diskutera detta i dag, men det är litet trögt. Det innebär att man skall gå in och också titta på arbetstidsfaktorerna, möjligheterna till arbetsdelning kombinerat med lägre sociala avgifter och lägre skatt på arbete för att fördela det utbud som arbetslivet totalt kan skapa i samhället. Det är ju så, som Carl B Hamilton nyss sade, att vi inte med ekonomisk tillväxt kan skapa så mycket ny arbetstid totalt i landet att alla får jobb. Detta räcker inte. Vi måste också tänka litet mera okonventionellt. Fru talman! Jag har läst en rapport från Svensk Handel som kom i min brevlåda i går. Just när det gäller Sverige är detta något som från International Institute for Management Development, IIMD, diskuteras som en möjlig väg och som en fullt realistisk väg om man vill ha ett rättvist samhälle. Det vill vi i Miljöpartiet. Sedan finns det ju andra inslag i en bra politik för ökad sysselsättning som jag tycker diskuteras alldeles för litet främst då av de två stora partierna här. Det gäller möjligheterna att skapa ett nytt näringsliv, att ta vara på de framtidsfrågor som faktiskt framöver genererar nya jobb. Där är miljödimensionen oerhört intressant. I fråga om häftet från Svensk Handel kan jag också konstatera att World Economic Forum i Genève speciellt har tittat på hur miljöregleringar inverkar på konkurrenskraften i olika länder, bl.a. i Sverige. Det står så här: "Utländskt kapital tvekar inte att investera i länder med tuff miljölagstiftning, noterar man. Faktorer av större vikt, som attraherar eller avskräcker investeringar, är möjlighet att ta hem vinster, rättssystemet, tillgång till marknaden, arbetskraftens utbildningsnivå och produktivitet samt infrastrukturen. Det verkar snarast som om hårda miljökrav, om de är rimligt utformade , positivt kan påverka ett lands konkurrenskraft. Detta sker genom ett effektivt utnyttjande av resurserna och utveckling av teknologin." Detta borde vara självklart även för dem ute på högerkanten som finns i denna kammare, så man borde även på den sidan kunna diskutera en ekologisk omställning. Sverige släpar faktiskt efter på det området. Vi hänger inte ens med i tillväxten när det gäller ekologisk eller miljöinriktad produktion internationellt. Där släpar vi efter. Vi kan i det sammanhanget se ett enormt intresse ute i landet. Svenska kommuner har lämnat in ansökningar när det gäller att investera i miljösatsningar. Det skulle innebära 60 miljarder i investeringar bara nästa år. Det är det utrymme som vi ser men vi vet att det inte finns möjligheter att göra detta på grund av att pengarna prioriteras fel. Det gäller bl.a. i denna kammare. Här borde man tänka om. Vi i Miljöpartiet säger därför: Satsa mera också på miljön, för det ger jobb!

Fru talman! Först vill jag fråga Roy Ottosson: Vart ställer de svenska kommunerna nämnda ansökningar? Vem är alltså mottagare av ansökningarna och vem är det som eventuellt skall betala ut pengar för att stödja de här miljösatsningarna? Vad är det för en kassa som det är tänkt skall delvis tömmas? Vidare har jag en grundläggande fråga: Varför skall Roy Ottosson eller andra politiker lägga sig i enskilda människors och enskilda familjers val av hur länge de vill jobba och av arbetstid? Vad är det som är så viktigt att Roy Ottosson och de andra miljöpartisterna skall få tafsa på vanliga familjers mycket personliga valsituation?
Fru talman! När det gäller kommunernas engagemang avseende en ekologisk omställning hann jag på grund av den korta taletiden i debatten inte lägga ut texten mera i detalj. Jag tänker på den s.k. kretsloppsmiljarden. Man kan alltså ansöka om investeringsstöd för en omställning i ekologisk riktning - Agenda 21-arbetet i kommunerna osv. Dessa ansökningar finns just nu hos departementen i fråga. Det handlar om att försöka få ett visst investeringsbidrag. Många investeringar kan vara lönsamma i sig men framför allt visar det här på det oerhört stora intresse och på den volym som faktiskt finns potentiellt när det gäller att sätta i gång med detta redan nästa år - förutsatt att det finns en beredskap att prioritera pengar åt det hållet. Sedan gäller det människors fria val. Javisst, men människor får inte fritt välja när de måste betala ökad skatt för att finansiera en hög arbetslöshet. Vi måste välja. Vill vi ha höga skatter, får vi finansiera det. Vi skall också kunna diskutera arbetstiden som ett sätt att få fler i arbete.
Fru talman! Jag får inte det sistnämnda att gå ihop, dvs. att man skall få välja fritt men att någon annan skall bestämma vilken arbetstid man skall ha. Roy Ottosson får väl ändå bestämma sig för vilken fot han skall stå på. Jag trodde att Roy Ottosson skulle hänvisa till de EU-bidrag som finns på miljöområdet liksom på en del andra områden men det lyckades han undvika. Det kan väl ändå uppplysningsvis vara värt att påpeka att det finns en hel del bidrag att få från EU för den här typen av ändamål.
Fru talman! EU-bidragen på miljöområdet är, tyvärr, inte någon succé. De fungerar dåligt. Det val vi har gäller ju, Carl B Hamilton, om vi skall betala hög skatt för att finansiera en hög arbetslöshet eller om vi är beredda att också titta närmare på detta med en förkortning av arbetstiden. Då skapas möjligheter att sänka beskattningen. Den diskussionen vill Carl B Hamilton inte delta i. Han är alldeles för låst i sin föreställningsvärld för att höra detta. Men läs vad som sägs från de internationella instituten! Jag har nyss citerat vad som sägs från det hållet. De har kanske argument som även Carl B Hamilton förstår - om han nu inte förstår mig här.
Fru talman! Roy Ottosson nämnde att regeringen nu försöker gömma undan arbetslösheten i statistiken. Det skulle alltså vara fråga om något slags statistikfiffel. Jag vill därför fråga Roy Ottosson: Är det att gömma undan arbetslösheten när man satsar på kunskapslyftet? Är det att gömma undan folk i statistiken när man ger människor som har låg utbildning, som i dag är arbetslösa och som man vet inte får något arbete därför att de nya jobben kräver väl utbildad arbetskraft? Är det att gömma undan arbetslösheten när vi satsar på högskoleutbildning, på högre utbildning och forskning? Är det att gömma undan i statistiken när vi satsar på resursarbete - på mer händer och fötter i vården - när kommuner och landsting har svårt att anställa fler och när vi satsar på att människor kommer ut i arbete i stället för att vara hemma och uppbära a-kassa?
Fru talman! När det gäller kunskapslyftet vill jag påminna Sonja Fransson om att vi i Mijöpartiet för några år sedan deltog i den uppgörelse med Socialdemokraterna som gällde tillväxtpolitiken. Där var en av grundbultarna just detta med att mycket mera satsa på utbildning hela vägen. Inte minst gäller det den högre utbildningen. Där har vi självklart ingen annan åsikt. Detta är alltså bra, och ytterligare satsningar kan göras framför allt när det gäller att höja kvaliteten. Vad jag kritiserat är de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som tränger undan riktiga jobb inom offentlig sektor och i privat verksamhet. Det är bättre att se till att man redan från början har riktiga jobb. Det ger en bättre kvalitet och det ger också bättre effekt, framför allt på lång sikt. På det viset får man ett bättre utnyttjande av resurserna.
Fru talman! Självklart skall vi satsa på det som kallas för riktiga jobb, om nu Roy Ottosson avser lönearbete i stället för åtgärder. Men om man är arbetslös och inte får ett arbete och alternativet är att inte göra någonting alls måste det vara rimligt och rätt att gå in i en åtgärd för att få möjlighet att gå vidare - att utbilda sig eller att gå in och göra något när man ändå är arbetslös. Det kan vara fråga om t.ex. resursarbete som innebär att vi ger arbetslösa ökade möjligheter att gå in och göra ett gott arbete i kommuner och landsting men där det finns en överenskommelse om att detta inte skall tränga ut andra arbeten.
Fru talman! Problemet är att många av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna inte har den kompetenshöjande effekt som man skulle vilja ha, utan man ersätter ett jobb som man tidigare tagit bort. Antingen har man skurit ned i offentlig verksamhet eller fört en politik som gjort att företag får svårigheter. Sedan kommer man in andra vägen, via en annan kassa, nämligen a-kassan, rättare sagt arbetsmarknadspolitiken. Det blir samma jobb men med lägre kvalitet. Det är fel typ av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Åtgärderna skall just handla om att höja kompetensen, att utbilda och se till att man kommer vidare. Här finns det skäl att kritisera socialdemokraterna. Ni har satsat för mycket på volymmålet helt enkelt.

Fru talman! Jag skall börja med två citat från LO håll. Det brukar vara så att regeringen hellre lyssnar på LO än på den politiska oppositionen i riksdagen. Det första citatet är ur LO-tidningen från i fredags. Det står så här: "I medeltal var 558 000 personer, Det är 51 000, en procentenhet, färre än 1996. Sysselsättningen minskade med ungefär lika mycket." Vidare står det: "Förbättringen på arbetsmarknaden beror främst på politiskt beslutade åtgärder, inte på att fler fått arbete. Regeringens utbildningssatsning, kunskapslyftet, och särskilda åtgärder för att förtidspensionera äldre arbetslösa har putsat siffrorna. En annan orsak är att antalet långtidssjuka ökade kraftigt i fjol. De långtidssjuka räknas inte i arbetskraften och räknas därmed inte som arbetslösa." Så långt LO Det är alltså inte fler som har fått arbete. I stället har sysselsättningen minskat. Det här har vi från oppositionens sida påtalat många gånger, vilket regeringen viftat bort. När nu också LO noterar det kanske det inte går att negligera det längre. Eller ifrågasätter näringsministern vad LO-tidningen skrev så sent som i fredags? Är det här korrekt eller inte? Jag fortsätter med en DN-artikel från förra måndagen som presenterade en LO-rapport om arbetsmarknadspolitiken. Det står: "Den svenska ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken har förlorat mycket av sin särart. Vi börjar alltmer likna resten av kontinentaleuropa. Där har arbetslösheten permanentat sig på en hög nivå och sysselsättningen har sjunkit, speciellt bland de äldre i arbetskraften. Dagens svenska arbetsmarknadspolitik har avgörande problem på flera områden." Sedan döms regeringens arbetsmarknadspolitik ut, och en omläggning krävs för insatser som skapar kvalitetsinriktade åtgärder. Vi har från regeringens, jag menar Kristdemokraternas, sida år in och år ut tjatat på regeringen om att vi skall få något som skapar förutsättningar för nya jobb och att vi skall få en kvalitetssatsning vad gäller arbetsmarknadsåtgärder. Men det har inte hänt speciellt mycket. Nu kanske Anders Sundström och Margareta Winberg sprattlar till när LO står på samma sida som vi i oppositionen. Man kan alltid hoppas. Men jag har, fru talman, inte alltför stora illusioner om detta. Jag kan hoppas, men jag har inga illusioner. Grundproblemet är fortfarande att regeringen inte förstått att det utan tillväxtåtgärder och företagsfrämjande insatser inte kommer fram fler arbetstillfällen. Det är detta som är en nödvändighet för att vår välfärd skall kunna upprätthållas. Den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken, som den exempelvis beskrevs i tidningen Kommun Aktuellt i fredags, skapar för ungdomar ett reservat för arbetslösa. Så beskrev man där regeringens politik. Då kan man konstatera att denna politik verkligen har nått vägs ände. Vad skall vi då göra? Från Kristdemokraternas sida har vi i motioner och rapporter presenterat en rad tillväxt och företagsfrämjande åtgärder. Jag skall upprepa några av dessa och komplettera med nya, i förhoppningen om att nu när LO har dömt ut regeringens politik kanske ändå regeringen måste presentera någonting som kan främja just sysselsättningen och få till den här tillväxten. Här kommer några av våra förslag: Sänkt skatt inom tjänstesektorn. Vi har just presenterat en ny rapport om detta. Våra förslag som syftar till att göra en svart sektor vit och nettobeskatta hemtjänster kan på kort tid ge 65 000 nya arbetstillfällen inom tjänstesektorn. Bl.a. handlar det om en breddad och förbättrad skattesänkning, ROT-avdrag för underhålls och reparationsarbeten. Jag noterar här att man från också från Vänsterpartiets sida lyfter fram just tjänstesektorn som en framtidsbransch. Jag tror att den samlade oppositionen i riksdagen kanske skulle kunna samla sig till ett bra förslag om inte regeringen tar något eget initiativ mycket snart. Minskad byråkrati för företagare - i stället för ökad som regeringen står för. Jag behöver bara nämna kartavgifter och kopass för att en rysning skall gå genom alla lantbruksföretag som drabbats av dessa pålagor. Avskaffande av förtida momsinbetalning. Det är egentligen en självklarhet. Befrielse av royaltyinkomster från skatt - detta för att stimulera uppfinnare att komma fram med nya innovationer och våga satsa på utveckling här hemma i Sverige. En förutsebar energipolitik och energibeskattning till skillnad från den motsägelsefulla och osäkra politik som nu förs på detta område. Det här var några exempel. Vi har flera förslag. Redan har nämnts skatteväxling från att beskatta arbetskraft till att lägga skatt på det som är miljöbelastande. Vi kan diskutera regionalpolitik och jordbrukspolitik. Det finns en rad områden där man nu måste förnya politiken och lägga om den. Vad säger näringsministern om dessa förslag? Har han möjligtvis några egna? Om inte ministern vill lyssna på oss i oppositionen kommer han ändå att lyssna på LO, eller kommer det inte, trots LO:s svidande kritik, att hända någonting?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

Sedan fick ju den regeringen fart på tillväxten. Vi fick fram ett antal nya jobb och ekonomisk tillväxt. Om vi hade fått fortsätta hade vi kunnat krympa de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Det var ett helt annat läge än vi i dag har. Det är verkligheten, Hans Andersson.

Fru talman! Hans Andersson talade om en rysning. Är det något fel i att skapa för att skapa förutsättningar för 65 000 arbetstillfällen i tjänstesektorn? Vad är det i så fall för rysning som skall drabba landet? Är det inte nya arbetstillfällen som vi vill ha? Hans Andersson säger ju själv att man skall satsa på tjänstesektorn, och varför då inte diskutera de sakförslag som vi har lagt fram i stället för att vifta undan dem med uttryck som pigdebatter och annat? Ta del av vår senaste rapport om tjänstesektorn! Vi har breddat våra förslag i syfte att få fram fler arbetstillfällen. Vi i oppositionen kan kanske samlas om regeringen inte tar något initiativ på detta område, om nu Hans Anderson är så angelägen. Då kan det finnas en poäng med att komma till Gudrun Schymans bord och diskutera arbetsmarknadspolitiken. Det är ju någonting som vi kristdemokrater har föreslagit i flera år. Det här är en viktig fråga. Låt oss samlas och diskutera tjänstesidan.

Fru talman! Det är intressant att följa debatten och höra de som är besvikna och ledsna. Jag har framtidstro. Jag är övertygad om att Sverige är ett land som åter kan bli bäst i klassen, och det är jag därför att jag tycker att vi har så många starka sidor. Det syns också i dag att det går bättre för Sverige. Det märks på alla utländska företag som väljer att investera i vårt land. Under de första tre kvartalen förra året uppgick de utländska direktinvesteringarna till i storleksordningen 60 miljarder kronor. Det är klart att man inte investerar i ett land som man inte tror på. Det märks på att det är den kunskapsintensiva industrin som växer och som tar en allt större del av utrymmet för investeringarna. Ungefär en tredjedel av näringslivets investeringar görs i den kunskapsintensiva industrin. Det märks på att en bred majoritet av de svenska företagen vill se sin produktion växa i Sverige. Det märks också på att en allt större andel - ungefär hälften av företagen i Sverige - planerar nyanställningar. Jag har framtidstro, och det har jag därför att Sverige åter är ett land som med kraft kan hävda sin självständighet och forma sin egen politik, en rättvis politik. Jag erkänner gärna att det inte alltid har varit så. Som jag ser det startade vi i en mycket svår position hösten 1994. Vi hade ett antal rekordår bakom oss i växande statsskuld, i växande arbetslöshet, i växande budgetunderskott, i antalet konkurser, i fallande sysselsättning och i negativ tillväxt. Det var så vi började. Därför ställde jag dessa två frågor till företrädarna för Folkpartiet och för Moderaterna om perioden 1991-1994, en period som Hamilton kallade teater. För de allra flesta människor var detta brutal verklighet. När jag läser att den moderate partiordföranden är stolt över den perioden och dessa rekordår, som var de dystraste år som vi har upplevt, finns det väl anledning för mig att ställa den frågan. Hamilton svarade inte på den. Tobisson gav ett svar. Han sade att det här var bra. Hamilton gled undan. Och jag väntar på Hamiltons besked. Jag tycker inte att man kan vara stolt över dessa år. Vi har jobbat med en dagordning, en vanlig arbetsordning, för att vända Sverige och för att få tillbaka en situation där rätten till ett arbete är någonting som är var mans egendom. Det har varit en lång dagordning. Det har handlat om att få ordning på statsfinanserna, om EU-medlemskapet, om att skapa politisk stabilitet och komma bort från de blockgränser som har fört Sverige från att ha varit bäst i klassen ganska långt ned på välfärdslistan.

För detta hånas Centerpartiet av moderater och folkpartister. Gå ut på gatorna, res i Sverige, prata med folk, fråga hur många som helst om de vill se en blockpolitik, en hård konfrontationspolitik! Det vill bara kärnan och de allra trognaste ombudsmännen i Moderata samlingspartiet och i Vi har lyckats med att ta tag i de stora problemen med inflation och räntor. Vi har skapat resurser för utbildning. Visserligen är ökningen i arbetsmarknadsutbildning inte så stor, men utbildningsvolymen i vårt land har ökat kraftigt. Det kan väl inte vara så mycket sämre om en arbetslös får utbildning på en gymnasieskola, på folkhögskola, på ett universitet eller en högskola än om man råkar få utbildning på ett AMU-centrum. Jag har väldigt svårt att se att arbetsmarknadspolitiken begränsas till ett AMU-centrum. För mig är detta verkligen en stelbent politik. Vi har jobbat hårt med att göra Östersjön till vårt område. Förra året var det 100 nya amerikanska företag som investerade i Sverige. Det sammanhänger med att Sverige har satts på kartan som ett intressant land att jobba i när det gäller Östersjöområdet. Vi har jobbat med att förändra politiken för de små företagarna, och det har vi gjort mycket ihop med Centern. Det har handlat om arbetsgivaravgifter, om sjuklöner, om riskkapital, om regelförenklingar, om ägarbeskattning, om insatser på IT-området och om exportfrämjande åtgärder. Det har också handlat om högskolor och universitet i hela landet. Vi har jobbat med det ekologiskt uthålliga, med att gå före och ställa om Sverige till ett ekologiska uthålligt samhälle. Det har handlat om energipolitiken, om bostadspolitiken, om byggpolitiken och om teknikpolitiken. Vi har jobbat med lönebildningen tillsammans med parterna på arbetsmarknaden. Vi kan nu se resultat av dialogen mellan politik och arbetsmarknadens parter som vi har arbetat med. Just nu jobbar vi med en för Sverige väldigt viktig fråga, nämligen att forma en ny regional näringspolitik som inte gör att den tillväxtfas som vi nu är inne i snabbt klingar av genom att bara några få städer i Sverige växer. Hela Sverige växer nu. Därmed kan vi hålla en tillväxttakt under en mycket längre tid utan att hamna i problem med överhettning och andra besvärligheter. Vi har också skapat resurser för välfärdens kärna, vården omsorgen och utbildningen. När vi tillträdde fanns det 300 000 människor i den offentliga sektorn som var anställda med lånade pengar. Det är visserligen sant att det är 70 000 färre anställda i dag, men det är 230 000 jobb i den offentliga sektorn som i dag är finansierade med egna pengar. Det är en väldig skillnad. 230 000 jobb betalas nu via en statsbudget går ihop. Det kan jämföras med 300 000 jobb i den offentliga sektorn som finansierades med lånade pengar. Det har blivit en bättre situation också för dem som jobbar där. Vi kan se resultat i privat sysselsättning, där det är plus 70 000 mot förra periodens minus 300 000. Vi kan se resultat i att antalet konkurser är det lägsta sedan 1990. Vi kan se resultat i att antalet privata konkurser är det lägsta sedan 1982, då antalet konkurser började mätas. Vi kan se resultat i att BNP har vuxit med ungefär 10 % sedan vi tillträdde. Vi kan också se att fler av de offentliganställda nu kan känna trygghet därför att lönen betalas av egna pengar. Framtiden handlar ju väldigt mycket om att se till att göra det lättare för småföretagen. Vi har gjort en del, och mycket som är viktigt för de små företagen. Stabilitet, ordning och reda - allt det där är väldigt bra. Men det krävs mer. Det krävs förenklingar, och det krävs satsning på kunskap och kompetens. I den regionalpolitiska propositionen kommer regeringen också att föreslå förbättringar när det gäller finansiering av kapital för de små företagen. ALMI har i dag 4 miljarder i sin lånefond. ALMI skall jobba mer med kreditgarantier och på det sättet öka riskvilligt kapital från 4 miljarder till 8 miljarder - en fördubbling av det riskvilliga lånekapitalet via lån i ALMI - genom att övergå till mer kreditgarantier och mindre av egna lån. Vi skall förbättra välfärden, som är så viktig för oss. Jag vill avsluta med att säga att för oss socialdemokrater kommer de nya jobben genom ett samspel mellan välfärdspolitiken och tillväxtpolitiken. För oss är det hela politiken som bestämmer om vi lyckas. Jag tror att svenska folket vill se en fortsättning på de gångna fyra årens politik, inte en återgång till rekordåren 1991-1994.

Fru talman! Mot bakgrund av massarbetslösheten och nedgången i sysselsättningen var det mycket självberöm. Alla problem är den borgerliga regeringens fel. Det är en egendomlig bild som näringsministern försöker skapa. Men han kunde inte bestrida det jag sade och det som han frågade efter, nämligen att det när ni tog över var så att utvecklingen gick åt rätt håll. Arbetslösheten sjönk och sysselsättningen ökade. Ni lyckades efter något år vända det så att vi fortfarande inte har kommit upp i den sysselsättningsvolym som rådde när ni tog över. Det finns ett antal frågor som svävar i debatten här. Det som LO har sagt har tagits upp, nämligen att den arbetsmarknadspolitik som ni står för inte går ut på att bekämpa arbetslösheten, utan det är åtgärder av kamouflagekaraktär. Vad är näringsministerns svar på detta? Och vad svarar han med anledning av de förslag till strukturella åtgärder som ekonomiprofessor Lars Calmfors har lagt fram? Kan ni inte göra hög sysselsättning till ett prioriterat mål, som ni säger, och inte låta hänsyn till fackliga ledares intressen förhindra förändringar som skulle kunna ge fler viktiga jobb.
Fru talman! Låt mig först säga om Lars Tobissons nya beskrivning av perioden 1991-1994 att det blev fantastiskt först i slutet. Låt säga att man i ett land hade rea på alla varor med omkring 30 %, vilket Sverige hade, och man samtidigt hade ett underskott på ungefär 240 miljarder och 300 000 anställda i offentlig sektor avlönade med lånade pengar. Om man beskriver detta som att man nu var på väg till himmelriket med full fart, kan det vara rätt i den meningen att underskottet rätt snabbt närmade sig himlen. Men det var inget himmelrike för dem som var anställda med lånade pengar. Det kan ju inte Tobisson mena. För socialdemokratin är sysselsättningen viktig. Det är också att konstatera, Tobisson, att just när välfärdssamhället är som starkast, när vi har samklang mellan starkt välfärdssamhälle och bra tillväxtpolitik, har vi också världens högsta sysselsättning. Och det hade Sverige fram till 1990-1991. Sedan har vi gått igenom ett stålbad. Men jag är övertygad om att vi går tillbaka till välfärdssamhället med vår politik.
Fru talman! Problemet med er socialdemokrater är att ni inte kan skilja på samhällsekonomin och på statens finanser. Ni säger att ni har reparerat samhällsekonomin. Det har ni inte gjort. Ni har behållit de höga utgifterna, återgått till högskattepolitik och regleringar. Det är det som leder till ökad arbetslöshet och försämrad sysselsättning. Nu har vi näringsministern här, som också är ansvarig för kärnkraftens avveckling vilken det inte går att undvika i en debatt om jobben. Hur kan ni tro att ni genom att avveckla effektivt fungerande produktionsansläggningar skall kunna skapa fler jobb? Hur kan en regering med 25 års eftersläpning bakom sig och många strukturella reformer framför sig satsa på en sådan åtgärd? Varför väljer regeringen en kurs som förvärrar en redan rekordhög arbetslöshet?
Fru talman! Jag vet att moderaterna tror att de är de som har svaren på alla frågor och kan allt. De gillar att undervisa oss. Man kan ju titta på historien 20 år bakom oss. Under de perioder när Tobisson har regerat har arbetslösheten ökat. Under socialdemokratiska regeringar har den minskat. I snitt har den varit dubbelt så hög när den borgerliga politiken har provats i förhållande till socialdemokratiska perioder. Tillväxten under de nio år som de borgerliga har regerat under de senaste 20 åren har varit en halv procent per år. När Socialdemokraterna har regerat har den varit 2 % per år. Så här kan jag fortsätta när det gäller investeringarna, industriproduktionen och statsskulden. Jag tror nog att vi kan skilja på både samhällsekonomi och statsskuld. Vi kan också skilja på ditt och mitt. Vi har faktiskt sanerat det som ni inte klarade av.

Fru talman! Det är bra att näringsministern har framtidstro, för om man tittar på de mätningar som görs bröts optimismen i den svenska ekonomin i höstas vad gäller det egna hushållets ekonomi, beträffande landets ekonomi och vad beträffar arbetslösheten. Det är väldigt tydligt. Pharmacia & Upjohn meddelade häromdagen att viss verksamhet flyttas utomlands, och Ericsson diskuterar fortfarande flyttning av sitt huvudkontor. Sedan, Anders Sundström, detta med politisk teater. Varför i all världen skall vi sträva efter en politik som den som ni för, som till dags dato har lett till färre, nära 30 000, människor anställda än när ni tog över 1994? Ökningstakten i sysselsättningen i dag är ju väsentligt lägre än vad den var 1994. Sysselsättningen under andra halvan av förra året var lägre än under andra halvåret 1996. Hur kan detta vara en eftersträvansvärd och attraktiv politik? Den leder ju till färre jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Den privata sysselsättningen har ökat under tre kvartal förra året, men uppgången bröts under hösten och sysselsättningen blev lägre mot slutet av året. Dessutom säger ministern att denna politik är en medveten politik.
Fru talman! Pharmacia & Upjohn meddelade i går att de gör en gigantisk investering i en ny forskningsoch utvecklingsanläggning i Sverige. Varför säger inte Hamilton det? Ericsson ökade sin sysselsättning i Sverige i sina egna anläggningar i fjol med 2 500 jobb. Under 90-talet har jobben ökat med ungefär 50 % i Sverige. Varför säger inte Hamilton det? Vad är det för intressen som driver Hamilton att beskriva sådana företag som faktiskt satsar i Sverige så att de inte vill göra det? Vilka intressen gör att Hamilton vill se det på det sättet? Det förstår jag inte. Det är sant att sysselsättningen totalt sett inte har ökat så mycket som vi önskade. Men det är också sant att de som i dag faktiskt jobbar i den offentliga sektorn betalas med egna pengar, inte lånade pengar. Det är 230 000 jobb i offentlig sektor som i dag avlönas med egna pengar, inte med lånade. Snacka om att tricksa med statistik!
Fru talman! De prognoser som görs visar - och låt oss vara generösa - att den totala arbetslösheten stannar på mellan tio och tolv procent. Jag upprepar min fråga till arbetsmarknadsministern: Är det här med den öppna arbetslösheten ett attraktivt mål? Är det ett eftersträvansvärt mål? Eller är målet ökad sysselsättning och total arbetslöshet? Dessutom hade näringsministern en lång utläggning om regionalpolitik. Det kan ju konstateras att Centern tidigare i dag har sagt att landet håller på att kantra. En stor del av Olof Johanssons anförande gick ut på det. Det funkar inte riktigt.
Fru talman! Det är inte så lätt. Jag har ju hunnit vara arbetsmarknadsminister också, så jag har förståelse för Hamiltons felsägning på den punkten. Men jag vill säga att socialdemokratin ju eftersträvar ett samhälle där alla har rätt till ett arbete. Vad vi nu diskuterar är vilken politik som för oss till ett sådant samhälle. Därför har jag ställt frågan: Är det den politik som vi över blockgränserna har bedrivit under den här mandatperioden eller är det den politik som Hamilton formade i skrubbarna på Finansdepartementet under perioden 1991-94 som för oss dit? Jag tror att medborgarna i Sverige faktiskt ser den blocköverskridande politik som vi har bedrivit under den här perioden som den som har förutsättningar att föra Sverige till den fulla sysselsättningen. Hamiltons recept har prövats och misslyckats. Min fråga till Hamilton är: På vilka punkter vill ni förändra er politik eftersom den förra gången misslyckades?
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till näringsministern angående enskilda näringsidkare, alltså de riktigt små småföretagarna. Jag vill ge ett litet räkneexempel som jag brukar presentera för ungdomarna hemma när vi diskuterar att starta företag. Jag brukar få frågan: Om jag som enskild näringsidkare skickar i väg en faktura till kunden där slutsumman är 10 000 kr, hur mycket kan jag då stoppa i min egen ficka? Ja, om jag har tur och inte har några som helst omkostnader förutom skatter och avgifter, så kan jag få behålla kanske 2 500. Det betyder alltså att ungefär 75 % går till moms och egenavgifter. När jag berättar det här för de ungdomar som funderar på att starta eget, tror de inte att det är sant. Jag vill fråga näringsministern om näringsministern möjligen tror att lättnader i skatte och avgiftspolitiken skapar bättre förutsättningar för näringslivet att växa. Eller spelar det liksom inte någon roll hur mycket avgifter och skatter man tar ut?
Fru talman! Jag har lyssnat på den debatt som har pågått här, och det har handlat om två sådana där enkla recept. Ett är utfärdat av Miljöpartiet. Det lyder: Delar vi bara på arbetstiden så fixar vi arbetslösheten. Ett är utfärdat av Moderaterna och Folkpartiet. Det lyder: Sänker vi bara skatten så exploderar det av jobb. Jag är ganska övertygad om att bägge modellerna är fel. De bygger på samma fantasier. Jag har en motfråga till Ann-Kristin Føsker.
Fru talman! Nog vore det väl ändå rimligt att den som utför ett arbete på något sätt har chansen att få behålla ungefär hälften. Då kanske jag kan få ett svar på min fråga om det enligt näringsministern finns något som helst tak för hur mycket skatter och avgifter man kan ta ut?
Fru talman! Då skulle jag vilja ställa ytterligare en fråga. Här lovar Folkpartiet att man skall få behålla hälften. Vad kostar det? Vad är det för reform som Ann-Kristin Føsker skulle ha genomfört om hon och Folkpartiet hade styrt i Sverige? Det är ju väldigt lätt att åka runt och lova både det ena och det andra. Det är därför jag har hakat mig fast vid min fråga. Vilka erfarenheter drar ni av perioden 1991-1994 i förhållande till det litet hårda, kärva, tråkiga saneringsarbete som vi har genomfört? Då kommer man tillbaka till samma oansvariga politik. Jag tycker att man kan halvera det, säger Ann-Kristin Føsker. Vad det kostar? Ja, det slår hon ut med armarna om. Det har hon ingen aning om. Det kan inte vara på det sättet. Då går det alldeles åt skogen med vårt land.
Fru talman! Jag har roat mig med att ta fram näringsministerns jungfruanförande här i riksdagen den 20 oktober 1994. Där säger Anders Sundström att under de närmaste åren behöver vi skapa flera hundra tusen arbetstillfällen. Vi måste helt enkelt få en mycket stor ökning av sysselsättningen i näringslivet för att den vägen säkra välfärdssystemet. Ja, fru talman, Anders Sundström har varit arbetsmarknadsminister och han är näringsminister. Han har varit det i snart fyra år. Han har haft möjlighet att verkligen förverkliga detta, att få en ökning av sysselsättningen. Dessvärre har vi inte fått detta. Fru talman! Jag lyssnade också på statsministerns ord om att vi skall lägga det som har varit bakom oss och se framåt. Jag lade ju fram ett antal förslag på tillväxtfrämjande åtgärder här i talarstolen. Jag lyssnade på vad Anders Sundström skulle ha för förslag. Det var mer krediter. Det kan vara positivt. Men han hade ingenting i övrigt. Jag vill efterlysa litet reaktioner på hur vi nu skall se framåt för att faktiskt få de jobb som Anders Sundström själv för snart fyra år sedan talade om att han skulle skapa.
Fru talman! Låt mig först säga att sysselsättningsökningen är ett viktigt mål för socialdemokratin. Det krävs att vi skapar förutsättningar i miljön för detta. Det är ingen lätt uppgift att samtidigt göra sig av med ett stort underskott i de offentliga finanserna och skapa efterfrågan i den privata sektorn. Men vi har trots allt lyckats. Vi har nu finansierat 230 000 jobb i offentlig sektor som det tidigare lånades till. Vi har en ökning av antalet anställda i den privata sektorn med Det är sammantaget 300 000 människor ytterligare som har arbete med egna pengar - inte lånade pengar. Det skall ställas i motsats till att det försvann 450 000 jobb under den borgerliga regeringen och att det samtidigt var 300 000 jobb som man lånade till i den offentliga sektorn. Det är ingen dålig förändring. Min fråga till Dan Ericsson blir: Ställer Dan Ericsson upp på de neddragningar i offentlig sektor som Moderaterna vill genomföra för att ytterligare minska sysselsättningen i offentlig sektor?
Fru talman! Det är ju rätt fantastiskt. Hörde ni vad näringsministern sade nyss? Vi har lyckats, sade näringsministern när jag konfronterade honom med vad han sade för snart fyra år sedan om vad som var hans uppgift, alltså att se till att vi fick en ökad sysselsättning i vårt land med flera hundra tusen nya arbetstillfällen. Vi kan ju själva avläsa resultatet. Det är alltså lägre sysselsättning nu än någonsin i modern tid. Det är verkligheten. Det är ju detta som också LO nu så tydligt har avslöjat och talat om. LO vill ha en omläggning av politiken som skapar förutsättningar för ordinarie arbetstillfällen i näringslivet. LO vill ha en omläggning av arbetsmarknadspolitiken till kvalitetsinriktade insatser. Man säger att regeringen faktiskt inte har lyckats. Jag tror faktiskt att Anders Sundström snart är den ende som säger att man har lyckats. Verkligheten talar ett helt annat språk. Jag har ett tips till Anders Sundström: Köp Göran Perssons bok! Han sade ju att detta var ett avslutande av diskussionerna om vems felet är. Låt oss se framåt. Låt oss samla oss till förslag som faktiskt kan ge de nya arbetstillfällena i näringslivet.
Fru talman! Återigen är det fråga om vilken politik som har förutsättningar att föra Sverige till ett läge där vi blir bäst i klassen. Är det den politik som vi har bedrivit under de här åren eller är det den ni provade? Man kan konstatera att vi på punkt efter punkt har kunnat förbättra klimatet i Sverige så att förutsättningarna för stadiga, trygga jobb i både offentlig sektor och privat sektor har förbättrats. I den privata sektorn, som inte var uppblåst genom lånade pengar, har sysselsättningen ökat med ungefär 70 000. I den offentliga sektorn, som ju finansierades med lånade medel, är det nu 230 000 jobb som finansieras med egna pengar. Det är väl ändå en förbättring av sysselsättningen? Något annat kan inte Dan Ericsson säga. Men nu, när vi skall gå till val, vill moderaterna skära i bidragen till kommunerna - i Östergötland, i Norrköping. Min fråga till Dan Ericsson blir: Är det den politiken som Dan Ericsson vill stå bakom?

Fru talman! Näringsministern inledde med att tala om framtidstro. Vid Socialdemokraternas partikongress i inledningen av denna mandatperiod röstade kongressen för att påbörja kärnkraftsavvecklingen, dock endast under förutsättning att detta inte skulle skada elintensiv industri. Detta sades också av statsminister Göran Persson i hans första regeringsförklaring. Jag noterar att denna formulering, att inte skada svensk basindustri, inte är med i den senaste regeringsförklaringen. Jag vill ha bekräftat om detta innebär att man har ändrat uppfattning om basindustrins betydelse för Sverige.
Fru talman! Jag bor utanför fabriksgrindarna till flera basindustrier hemma i Piteå i Norrbotten. Att jag skulle ha ett intresse av att lägga fram en energipolitik som skulle omöjliggöra eller försvåra för svensk basindustri är faktiskt fullständigt befängt. Jag är övertygad om att svensk basindustri vill komma ur det starka beroendet av kärnkraften. En del vill göra det längre fram i tiden. Jag tror att det är klokt att göra det under lång tid, att successivt ställa om energisystemen så att basindustrin inte hamnar i stora problem när moderaterna, på kort sikt och under en kort period, skall avveckla kärnkraften - visserligen några år längre fram. Det är ju också därför, Elizabeth Nyström, som energi och elpriserna inte har stigit ute på marknaden. Det beror på att den energiuppgörelse som vi har träffat är väldigt ansvarsfull. Den har inte lett till ökade priser utan snarare till fallande priser.
Fru talman! Näringsministern! Jag lever också nära en elintensiv basindustri. Många av de mindre, elintensiva basindustrierna övervintrar bara för närvarande. De kommer inte att överleva om energiskatterna fortsätter att vara så här höga. Därför vill jag fråga: Kommer man att sänka energiskatten för basindustrin så att den kan få konkurrenskraftiga och klara spelregler i framtiden?
Fru talman! Nu byter vi argument. Låt mig börja med det första. Vad har beslutet att inleda en klok, ansvarsfull och långsiktig omställning av energisystemet fått för effekt på marknaden? Hittills har effekten på marknaden varit fallande priser på el. Sedan går vi över till skatterna. När det gäller dessa har energiskatterna framför allt använts för att sanera statsfinanserna och öka satsningarna på utbildning. Det är hushållen som har betalat dem till den allra största delen, basindustrin endast till en väldigt liten del. I den del där vi fortfarande har kvar produktionsskatter är vår avsikt att successivt fasa ut även dessa ur systemet för att stärka konkurrenskraften för svensk basindustri. Men det skall vi göra i den takt som vi har råd att genomföra en sådan förändring. Jag vill försäkra att den energipolitik som jag driver och står bakom inte kommer att leda till konkurrensnackdelar för den svenska basindustrin i förhållande till andra basindustrier i Europa.
Fru talman! Statsrådet pratade om rekord. Regeringen Bildt satsade 99 miljoner på vägar och järnvägar. Anders Sundströms parti klippte då till med dubbelt så mycket. Det hade man glömt när det blev val 1994. Det var ett rekord, men i överbud. Jag vill också ställa en fråga till Anders Sundström om kärnkraftsavvecklingen. Varför är det så noga att man följer folkets uppfattning när det gäller EMU när man struntar i den kompakta folkliga uppfattningen avseende kärnkraftsavvecklingen?
Fru talman! Det är riktigt att vi inte har haft råd med samma publikknipande satsningar i offentlig sektor som ni hade under perioden 1991-1994. Vi har nämligen betalat det ni utlovade under 1991-1994. Det är de väg och järnvägsinvesteringar som ni åkte runt med i valrörelsen som vi nu håller på och betalar av, Sten Andersson. Det är klart att det inte är lika roligt, men det är lika nödvändigt, kanske t.o.m. litet mer nödvändigt. När det gäller folkopinionen finns det en mycket stor majoritet av svenska folket som vill avveckla kärnkraften. I riksdagen vill alla partier avveckla kärnkraften. Nu finns det också i folkopinionen en majoritet som vill att avvecklingen skall ta längre tid än till år 2010, nämligen just den tid som ingår i energiöverenskommelsen. I en mängd opinionsmätningar ställs frågan om kärnkraften skall vara avvecklad till år 2010, och en majoritet säger nej. Här i riksdagen är det faktiskt hela kammaren med undantag av
Fru talman! Det var alltså Sundströms parti som i opposition klippte till med nästan 100 % utöver vad regeringen Bildt föreslagit avseende satsningarna på infrastruktur. Den dagen man vann valet glömde man den satsningen. När det gäller kärnkraften är det ju tidpunkten för när vi skall inleda avvecklingen som vi pratar om, och det finns definitivt ingen folkmajoritet bakom den här tidpunkten. Jag noterar dock att statsrådet i dag har löst en fråga som har föresvävat mänskligheten i många tusen år. Han vet nämligen antalet kilometer till himmelriket, enligt ett tidigare inlägg. Då har han gåvor som vi andra dessvärre inte har.
Fru talman! Jag tror inte att jag vet avståndet dit. Däremot vet jag att 240 miljarder kronor räcker väldigt långt. Om man hamnar i himmelriket för att ha åstadkommit detta eller om man hamnar på något helt annat ställe kan vi tvista om. Det är inte säkert att det är himmelriket som blir belöningen för en sådan insats. Jag vill gärna komma tillbaka till kärnkraften. Det finns en mycket stor opinion, både i Sveriges riksdag och bland svenska folket, för att kärnkraften skall avvecklas. Det visar också alla dessa opinionsmätningar. Det som är intressant är att den överenskommelse vi gjorde med linje 3-partierna innebär att Sveriges riksdag nu har en mycket stor majoritet som vill att omställningen skall ta ordentlig tid och göras på ett ansvarsfullt sätt. Det är någonting som vi har medverkat till och som inte moderaterna har medverkat till.
Fru talman! I sitt anförande nyligen sade näringsministern: Nu kan vi föra en politik som gör att hela Sverige växer. Underförstått: Det har regeringen inte gjort hittills. Och det har vi ju sett. Regeringens energipolitik med bidrag till investeringar för att elda upp skogsråvara hotar jobben inom spånskiveindustrin, exempelvis i Storuman i mitt hemlän. Anser näringsministern att det är acceptabelt för en regering som vill se hela Sverige växa att jobben försvinner i inlandet?
Fru talman! En av de frågor som har varit väldigt viktiga för mig personligen är att snabbt åstadkomma ordning på statsfinanserna. Jag vet nämligen att med krympande utrymme i statsbudgeten, med mindre statsbudget i förhållande till den övriga ekonomin, minskar möjligheterna att klara Norrlands inland. Det är säkert därför som jag och Per-Ola Eriksson, till skillnad från Ulla Löfgren, hemifrån våra Norrlandslän har kämpat oss igenom de här tre åren. Vi vet nämligen att så fort vi får fast mark under fötterna, så fort vi hamnar i en situation där det finns resurser, har vi större chans att klara Norrlands inland. Det är just därför vi har problem i Norrlands inland: därför att fördelningspolitiken har fått minskat utrymme som ett resultat av att underskottet knuffat undan fördelningspolitiken. Den skall vi nu, undan för undan, försöka lyfta tillbaka i den takt som statsfinanserna förbättras.
Fru talman! Näringsministern pratade om fördelningspolitik, och jag pratade om konkurrens på lika villkor. Med regeringens intervenering i konkurrensen, genom bidrag för investering i exempelvis fastbränsleanläggningar, höjer man priset på skogsavfall. Med höjda priser på skogsavfall kommer säkert transportkostnaderna att få större betydelse. Det kan vi se. Regeringen har också aviserat höjda priser på diesel, höjda dieselskatter. Oroar det inte näringsministern att den här politiken gynnar centralisering och förstärker de regionala obalanserna?
Fru talman! Jag har litet svårt att följa Ulla Löfgrens resonemang. Att ett ökat värde på de tillgångar som finns i Norrlands inland leder till en utarmning av Norrlands inland och en tillväxt av centrum begriper inte jag, Ulla Löfgren. Jag vill nog gärna få det förklarat en gång till.

Herr talman! Det kan vara svårt att utveckla tillräcklig pedagogisk styrka för att förmedla det man står för som parti. Jag noterar att arbetsmarknadsministern insett att Miljöpartiet driver frågan om sänkt arbetstid. Han tror då att det räcker för att vi skall lösa arbetslöshetsproblemen enligt Miljöpartiets recept. Men det gör det inte, enligt Miljöpartiets recept. Den andra delen av det konceptet är att man också sänker beskattningen av arbete. Vi har alltså netto en skattesänkning på närmare 20 miljarder. Det kommer också till uttryck som sänkt skattetryck. Det är den kombinationen som är intressant att diskutera. Om man bara sänker arbetstiden vete katten hur det går. Då blir det dyrare för företagen. Men om man sänker skatten samtidigt kan man hitta andra kombinationer som är intressanta. Det är det vi borde diskutera.
Herr talman! När vi går in i nästa mandatperiod och har ett förbättrat statsfinansiellt läge är det mitt partis bedömning, med de tillväxttal vi nu kan se, att det kommer att finnas ett utrymme för lägre skatter. Att de sänkta skatterna i första hand måste läggas ut på arbete och ha en korrekt fördelningsprofil, så att det också ges till dem som bäst behöver, är för oss rätt självklart. Där tror jag nog att vi och Miljöpartiet kan finna varandra i ett samtal. Däremot vill jag nog säga att jag har litet svårt att se möjligheten att korta arbetstiderna rätt över utan att det genomförs i ett samtal mellan arbetsmarknadens parter.

Herr talman! Näringsministern har alldeles rätt. Självklart handlar det också om att ta i anspråk löneutrymme för att klara en så pass radikal politik som vi vill föra. Det kräver ett samtal med arbetsmarknadens parter. Det gör naturligtvis att man måste ha ett bra paket som man kan komma överens om. Då räcker det inte med bara arbetstidsförkortningen, man måste också gå in på beskattning av arbete. Min fråga är: Kan socialdemokraterna tänka sig att i samtal med arbetsmarknadens parter sänka skatten på arbete i kombination med arbetstidsförkortning för att på det sättet få någon typ av samhällskontrakt där man verkligen kan ta ned massarbetslösheten? Vi kan inte förvänta oss att tillväxten blir så enormt stor att den löser problemet inom överskådlig framtid.
Herr talman! Återigen vill jag litet grand redovisa hur jag upplever stämningen på arbetsmarknaden. Där är det så att anställda med de lägsta lönerna och sämsta anställningsvillkoren är de grupper på arbetsmarknaden som visar minsta intresset att inom löneutrymmet också betala en kortare arbetstid. De lever redan under så små förhållanden att de ser det svårt att klara det inom givna löneutrymmen. Jag vill säga till Roy Ottosson att frågan om kortare arbetstid, som i grunden är en fråga om välfärd, en möjlighet för oss att ta ut en del av levnadsstandarden i mindre arbete - som i sig är en mycket sympatisk ståndpunkt - ändå måste drivas på ett sådant sätt att det inte bara blir ett resultat som leder till att fler av dem som har råd kortar sin arbetstid och därmed ökar klyftorna. Därför menar jag att det vore väldigt olyckligt om man i riksdagen tvingar fram kortare arbetstider för dem som inte har råd. Då tvingas de jobba svart eller grått eller dubbelt på något sätt. En sådan utveckling vill inte jag se.

Herr talman! Först skall jag beträffande utbildningsfrågan säga till Hans Andersson att jag tycker att han gör en väldigt snäv definition av vad vi har gjort inom arbetsmarknadspolitiken. Det är sant att vi kommer att få i storleksordningen 50 000 personer i olika typer av arbetsmarknadsutbildningar, inklusive IT-utbildningar. Men till det skall faktiskt läggas att vi lyfte i storleksordningen 5 miljarder kronor från arbetsmarknadspolitiken för att finansiera väldigt mycket av utbildningssatsningen i den kommunala skolan. Väger man ihop detta ser man att vi trots allt finansierar i storleksordningen 100 000-120 000 utbildningsplatser via arbetsmarknadspolitiken, varav drygt hälften ligger i utbildningssystemet och 50 000 i den traditionella arbetsmarknadspolitiken. Det är faktiskt den största satsningen på arbetsmarknadsutbildning någonsin i Sveriges historia. Det är ingen liten satsning.

Herr talman! Jag skall försöka att kort besvara de frågor jag fick av Hans Andersson. Först och främst var det en fråga om den regionala tillväxtpolitiken. Den bör naturligtvis knytas ihop med arbetsmarknadspolitiken. Det gör vi också ett försök med i Skåne. Jag ser det som ett första steg mot en mer sammanhållen regional näringspolitik. Den andra frågan gällde LO:s synpunkter på arbetsmarknadsutbildning. Ja, jag delar uppfattningen att det i den konjunkturfas vi är i nu, i det bättre läget, med en större framtidstro, faktiskt finns anledning att öka arbetsmarknadsutbildningen. Nu finns det en efterfrågan på jobb. Det är därför som LO vill se mer av den typen av åtgärder. Det är också därför som regeringen anslår mer pengar till den typen av åtgärder. Den tredje frågan, om nya regleringar av näringslivet, är jag däremot väldigt tveksam till. Jag tror inte att vi skall jobba med den typen av åtgärder, utan vi skall framför allt genom regelverket förbättra strukturen för det svenska näringslivet om vi skall få det att växa i vårt land.
Herr talman! Näringsministern har i sitt anförande gjort ett stort nummer av regeringens sysselsättningspolitik. Men han övertygar inte. Jag har en allvarlig fråga till näringsministern. Nyligen lades fram en rad förslag i utredningen om en expanderande livsmedelssektor i Sverige. Utredningen leds av landshövding Gunnar Björk, och där redovisas en aktuell bild av den svenska livsmedelssektorns konkurrensförutsättningar gentemot inte minst andra EU-länder. Nu råder ovisshet om huruvida utredningen skall gå ut på remiss eller inte. Det är helt uppenbart att den till svensk nackdel rådande konkurrenssnedvridningen hotar sysselsättningen för många och stoppar den expansion som vore möjlig. Näringsministern är närmast ansvarig inom regeringen för den fortsatta hanteringen av utredningen. Vad kommer att ske, näringsminister Sundström?
Herr talman! Ingvar Eriksson har tagit upp en för mig viktig näring i Sverige. Det är en av de största näringarna vi har. Björk har gjort en ordentlig belysning av hur det ser ut med primärproduktionen och livsmedelsindustrin i Sverige. Dessa är viktiga i ett regionalt perspektiv. Det material som Björk har presenterat skall skickas ut på remiss. Vi får då synpunkter från alla dem som jobbar inom näringen. Jag tror att det är viktigt för att få fram ett bra beslutsunderlag. Jag är stolt över att vi har gjort en ordentlig belysning av en sådan viktig näring. Men jag vill samtidigt säga att detta inte utesluter att det också finns möjlighet för oss att i den regionalpolitiska propositionen som kommer under våren ha med förslag som gäller just hur den svenska livsmedelsindustrin skall stärkas. Livsmedelsindustrin i Sverige passar bra i tankarna om att bygga det ekologiskt uthålligt starka samhället. Det skall göras till en exportframgång för Sverige.
Herr talman! Det gläder mig att statsrådet i dag ger ett klart besked om att utredningen skall skickas ut på remiss och att det i en nära framtid, i samband med den regionalpolitiska propositionen, går bra att lägga fram förslag. Jag hoppas att näringsministern tar utredningens intentioner på allvar, där man bl.a. klarlagt de stora konkurrenssnedvridningar som faktiskt finns och som i praktiken hotar expansion och sysselsättning. Det är alldeles uppenbart att näringen i stora delar av vårt land har stor betydelse för sysselsättningen. I södra Sverige är 30-40 % av de sysselsatta på något sätt beroende av näringen. Vi känner till problemen i Norrland, där man är beroende av näringen för att få en levande landsbygd. Vi hoppas verkligen att detta kommer att leda till positiva förslag från regeringen.
Herr talman! Det är sällan vi och Moderaterna förenas i synen på att det behövs någon form av branschpolitik, dvs. insatser för att stärka olika branscher. Det brukar i regel vara tabu hos Moderaterna. Men just inom detta område gillar Moderaterna detta. Det är bra. Jag hoppas att det kan smitta av sig till någon annan bransch - utom försvarsindustrin.
Herr talman! Anders Sundströms lycksalighet över regeringens sysselsättningspolitik delas inte av så många ute i landet, allra helst i den glesbygd jag representerar. Anders Sundström och jag kommer från Norrbotten. Där finns en stor arbetslöshet - även med våra mått mätt. Utflyttningen från Norrbotten är stor. Det gäller visserligen för många delar av landet. Men i Norrbotten har det varit nära 6 000 på tre år, och mängden har ökat år för år sedan 1995. Många företag har problem. Det sägs bero på skatter av olika slag, avstånden i glesbygden och energiskatterna. Hur avser Anders Sundström att försöka få balans i den båt som en del av oss säger har kantrat?
Herr talman! Det är en stor fråga att på en minut tala om hur en regional näringspolitik skall se ut. Jag skall begränsa mig till att säga att det handlar om att ha en hel politik. Jag tycker att Moderaterna står för en politik som bara omfattar en del. Moderaterna pratar mycket om skattesänkningar. När Olle Lindström beskriver problemen i Norrbotten handlar det naturligtvis om de påfrestningar som har lagts på norrbottningarna i form av skatter för att finansiera underskottet. Men det handlar också om minskade intäkter för kommuner och landsting. Det handlar om minskade inkomster i a-kassesystem, sjukförsäkringssystem och pensioner - och därmed försämrad köpkraft. Jag tror, Olle Lindström, att lösningen på Norrbottens problem, liksom lösningen på Sveriges problem, är en hel politik - inte en del politik.
Herr talman! Det är riktigt att det är fråga om en hel politik. Men det är inte enbart moderater som talar om skattesänkning. Det finns ett företag som sedan 1981 har jobbat med uppdrag för kommuner, länsstyrelser och organisationer i Norrbottens inland som nyss har lagt fram en rapport, Näringsakt. Jag vet inte om Anders Sundström har tagit del av den. Där visar man på och talar om varför utvecklingen för företag i Norrlands inland har kommit att bli så negativ. Man pekar också på ett antal punkter, men jag kan inte gå in på dem nu. Anders Sundström talar nu om att åka ut i landet och fråga människorna, företagen och organisationer. Jag rekommenderar Anders Sundström att göra så, och kanske kan det bli en förändring på den situation som nu har uppstått.
Herr talman! Jag rör mig också ute i landet. Om man anser att Norrlands inlands problem beror på de höga skatterna, har man inte lämnat Bodens centralort många gånger. I Boden finns det problem. Men det sammanhänger med den offentliga sektorn. Hur stor försvarskostym skall vi ha? Hur stor sjukvårdskostym skall vi ha? Dvs. hur stora skatter skall vi ha för att betala ett välfärdssystem och ett försvarssystem? Det är det som bestämmer möjligheterna för Olle Lindströms egen hemkommun. Det är inte skatterna som är problemet för Norrlands inland. Problemet är att välfärdssektorn inte räcker till. Köpkraften är för liten. De arbetslösa är för många. Sjukhemmet har för få anställda. Daghemmet har för få anställda. Det är det som är problemet. Det är definitivt inte ett system med minskad kommunal verksamhet, ett helt nytt skatteutjämningssystem som slår stenhårt mot Norrlands inland och som Olle Lindström vill införa, som löser problemet.

Herr talman! Jag tror att man skall närma sig sysselsättningsproblematiken med betydande ödmjukhet. Jag är bekymrad över framför allt den relativt låga spetskompetensen i vårt land. Jobben är beroende av tillväxten. Det är framför allt produktionen inom industrin och servicesektorn som kommer att bära upp landet framöver. Den offentliga sektorn utgör förvisso riktiga jobb, men de beror av skatteintäkterna och därmed av utvecklingen av bruttonationalprodukten. Hur ser då det svenska näringslivet ut? En alldeles för stor del av den svenska produktionsapparaten bygger på uppfinningar som gjordes vid förra sekelskiftet. Det är saker som alla andra kan göra lika bra. Därför måste Sverige konkurrera med låga priser och därmed låga löner. Förr gick det bra eftersom vi kunde konkurrensdevalvera gång på gång. Men det kan vi inte göra sedan vi gick med i EU. Vi har inga medelstora företag med stor tillväxtpotential. Vi har storföretag och småföretag. Ser vi på basindustrierna är det så att skogen huvudsakligen bara kokas till massa eller sågas till bräder, och malmen smälts. Förädlingen överlämnar vi till andra länder. Kompetensinnehållet är för lågt, och förädlingsgraden är för låg i många svenska produkter. Ser man på huvuddelen av den svenska industrin kan man konstatera att det är de gamla uppfinningarnas branscher. Varv, teko, skrivmaskiner och skor har redan fallit. Kvar har vi sådant som kullager, kylskåp, dammsugare, telefoner och bilar. När det gäller ny teknik måste man konstatera att exempelvis Saab får lägga ned civilflygplanstillverkningen. Ingen har beställt några JAS Gripen, sannolikt beroende på att de inte kan vrida jetstrålen som konkurrenterna kommer att kunna göra. ABB har inte lyckats sälja ett enda X 2000 utanför Sverige. Ericsson fick ge upp försöken att bygga bredbandsväxlar. Man fick hänvisa kunder från 16 länder till ett italienskt företag. Ser vi på bilunderleverantörer är det ett jätteproblem att man har för låg kompetens och mest bara gör plåt och plastbitar. Läkemedelsindustrin har stora svårigheter att få tag på den kompetens man behöver för sina forskningsavdelningar. Det här är naturligtvis riktigt bekymmersamt om man sedan konstaterar att vi har en kris i Sydostasien och att Japan nu avreglerar sin finansmarknad. I april skall banker och finanshus ha 8 % eget kapital. Hittills har japanska banker litat på att staten finns där som räddare. De har litat på låntagarna och inte förstått att man inte alltid kan göra det. De har gott om dåliga lån, och snart, närmare bestämt i april, kommer de att få välja på att antingen gå i konkurs och betala med a-aktier för statligt stöd eller att ta hem de klena lånen och därmed spä på den asiatiska krisen. Eller också stängs de med automatik. Det blir tufft för svensk industri att konkurrera med Sydostasien. Priserna kommer att rasa, och vi får en svår asiatisk konkurrens och en ordentlig risk för protektionism här hemma. Svensk industri borde i stället sälja nya produkter till en häpnande värld för om inte hutlösa så i alla fall rejäla priser. Då hade vi haft möjlighet till den välfärd som vi så gärna vill ha. Men det kräver ett kunskapslyft, ett kunskapslyft som handlar om spetsteknologi i viktiga nischer. Det gäller att satsa på långa utbildningar, det gäller att satsa på forskning. Det går inte att klämma åt forskningsstiftelserna och att skära ned på doktorandutbildningarna. Här handlar det om ett behov av en elitsatsning på samma sätt som i idrotten, där det varken finns plats för rättvisa eller fördelning. Kom ihåg att i Sverige är det på det viset att av dem som är födda 1950 har 15 % en lång utbildning bakom sig. Av dem som är födda 1968 är det bara 7 %. Av alla människor med en lång akademisk utbildning bakom sig är 37 % födda under åren 1943 1952, under en tioårsperiod. De går snart i pension. Vi står inför en katastrofal situation när det gäller spetskompetens i det här landet. Jag tror inte att vi har råd att inte satsa på spetskompetensen. Den satsningen måste vi göra. Dessvärre kommer vi att få ränta på de här resultaten i ett tiotal år innan utfallet kommer. Men det är nödvändigt, herr talman.

Herr talman! Det givna receptet är att man inte skär ned på de strategiska forskningsstiftelserna, att man inte skär ned på möjligheterna att skaffa sig en doktorandutbildning, att man ger möjlighet till fler människor att gå de långa utbildningarna. I Sverige är det något över 12 % som tas in på de långa akademiska utbildningarna. Vi lurar oss litet grand genom att vi kallar utbildningar för akademiska som utomlands inte är det. Kommer man utomlands är det i USA, Japan och Kanada mer än dubbelt så många som tas in, och det är väsentligt fler i EU-länder som Holland, England och Danmark än vad det är i Sverige. Den här situationen kan naturligtvis inte fortsätta. Jag medger att man faktiskt har gjort försök att öka utbildningen. Men samtidigt är det också viktigt att hänga med i de branscher som håller på att expandera

Herr talman! Jag har pratat om de här frågorna i åtskilliga år i den här kammaren vid det här laget, och det jag tycker är viktigt är att man vågar satsa på spetsteknologin också. Man satsar väldigt mycket på att höja kunskaperna på de låga nivåerna, men alldeles för litet på spetsteknologin för att vara med i konkurrensen. Det här är en fråga där samhälle och näringsliv måste gå samman. Vi måste lära av både samhälle och näringsliv i den här utvecklingen. Här behövs det exempelvis industridoktorander. Det behövs adjungerade professorer i näringslivet och på högskolorna för att skapa den förståelse som gör att det levande bibliotek som ett universitet är blir tillgängligt för näringslivet. Här finns mycket att göra.

Herr talman! Om exakt 709 dagar är vi framme vid sekelskiftet. Under nästa mandatperiod tar vi steget över till ett nytt sekel. Den politiska debatten inte minst här i riksdagen måste handla mer om framtiden än om 1990-talets ekonomiska krisår. Alltför ofta har den politiska debatten en tendens att handla om dåtiden, om det som varit, och mindre om framtidens problem och villkor. Vi måste fokusera intresset på dagordningen för nästa mandatperiod då Sverige efter krisen skall formas. Kort sagt: Det handlar om uppdrag 2000. Vi måste koncentrera oss på framtidsfrågorna, på företagandets villkor främst för de mindre och medelstora företagen, på åtgärden för att pressa tillbaka arbetslösheten, på att skapa det ekologiska lyftet och på människors rätt till arbete, service, skola, vård, omsorg och levande bygder runt om i vårt avlånga land. När nu den svenska ekonomin står starkare än någonsin tidigare under 1990-talet finns det faktiskt bättre förutsättningar att angripa de regionala problemen. Det finns annars en risk för att vi går mot ett alltmer tudelat Sverige. Landsbygd och tätorter i glesbygd riskerar att utarmas när andra delar drar nytta av den starkt förbättrade konjunkturen. Det är inte bra när arbetsmarknaden i vissa orter avvecklas medan den utvecklas i andra orter. Rätten till arbete och utveckling är lika stor varhelst i landet människor bor. Därför måste politiken medverka till regional utveckling och inte till det tudelade Sverige. Uppdrag 2000 handlar om att skapa regional balans och regional rättvisa. Under flera decennier har Sverige faktiskt koncentrerats. Alltfler jobb och människor finns i dag i större städer och i storstadslänen, medan landsbygden och mindre orter har fått vidkännas både avfolkning och färre arbetstillfällen. Sedan 1975 har folkmängden i Stockholmsregionen ökat med inte mindre än 270 000 människor samtidigt som folkmängden i hela landet har ökat med ungefär 640 000 invånare. 42 % av den totala befolkningsökningen i landet har fallit på en region. Om man sedan jämför med den befolkningsökning som har skett i de två andra storstadslänen finner man att över 68 % av hela den svenska befolkningsökningen sedan 1975 har hamnat i tre län. Det är därför som man kan säga att Sverige har kantrat under de senaste decennierna. Våra möjligheter att bekämpa arbetslösheten och skapa utveckling och livskraft i Sverige är nu faktiskt större än på mycket länge när ekonomin är sanerad. Vi har låga räntor och låg inflation. Uppdrag 2000 inför nästa mandatperiod är att få ned arbetslösheten. Särskilt viktigt är det att man angriper arbetslöshetsproblemen i de områden som under lång tid, långt före krisåren under 90-talet, har haft svårigheter på arbetsmarknaden. Man måste skapa fler företag, företagare och livskraft och förhindra en ny flyttlasspolitik. Inom Centerpartiet slår vi vakt om det personliga ägandet, om utrymmet för privata initiativ, och vi arbetar för en omfattande företagsamhet. Vi hävdar det decentraliserade samhällets fördelar. Vi ser gärna att fler också gör detsamma. Vi från Centern såg tidigt hur en ensidig inriktning på storskalighet innebar stora nackdelar för både miljön och den sociala tryggheten. Till detta kan vi i dag lägga att stordriften inte heller är bra för den ekonomiska tillväxten och att den inte heller ger jobb åt arbetslösa. Herr talman! Vi har nu i Sverige, tack vare ett framgångsrikt och många gånger mödosamt men helt nödvändigt saneringsarbete, skaffat oss en ekonomisk situation som ger handlingsfrihet i politiken. Men det finns ett mörkt hot, och det är Asienkrisen som kastar mörka skuggor över oss. Det finns anledning att höja ett varningens finger för effekterna av Asienkrisen. Om Asienkrisen fördjupas och förlängs finns risken att den blir en broms för konjunkturuppgången och en annars förväntad god tillväxt i Sverige. Det skulle då främst drabba de arbetsmarknader som under en lång följd av år har haft problem och har haft svårt att hävda sig mot expansiva områden. Därför är det så viktigt att man formar en offensiv politik för regional rättvisa och utveckling. Jag läste i en morgontidning som ges ut i Stockholm att regeringen diskuterar särskilda arbetsmarknadspolitiska frizonsåtgärder i ett län i södra Sverige. Det skulle vi egentligen behöva ha i hela Sverige. Jag utgår från att regeringen tar tillfället i akt att också pröva flexiblare lösningar i andra delar av landet och inte enbart i ett län i södra Sverige. Avslutningsvis, herr talman, vill jag säga några ord om lönebildningen. Jag tycker att det finns anledning att uttala en eloge till de parter på arbetsmarknaden som under januari månad har medverkat till löneavtal på en samhällsekonomiskt vettigare nivå än tidigare. Det vittnar om en ansvarsfull lönebildning, och det leder förhoppningsvis också till efterföljd av övriga parter på arbetsmarknaden.
Herr talman! Uppdrag 2000 låter som en bok av Jan Guillou. Därför reagerade jag med en kobras hastighet och begärde replik. Per-Ola Eriksson säger att Sverige nu har en starkare ekonomi än någonsin tidigare. Det är en ekonomi där sysselsättningen har minskat med ungefär 30 000 personer sedan Per-Ola Eriksson bytte sida. Blir ekonomin då ännu starkare när vi har en förlust på låt oss säga 60 000 jobb eller 90 000 jobb? Det är en väldigt pervers definition av styrka, att styrka är lika med minus i sysselsättningen. Det är mycket egenartat, Den här politiken som Per-Ola Eriksson tycker är så framgångsrik har enligt hans partiledare och honom lett till att landet har kantrat. Någonting som kantrar brukar sjunka ganska snart. Landet håller på att sjunka som ett resultat av Centerns och Socialdemokraternas ekonomiska politik. Nu har vi hört det från källan. Anders Sundström sade att hela Sverige växer. Det är uppenbart att Sundström och Eriksson är oense.
Herr talman! Jag måste säga att jag tycker att det är trist, Carl B Hamilton, att man inte vidgar perspektivet. Den utveckling som vi har haft i Sverige med en ökad befolkningstillväxt i storstadsområdena är ingenting som har tillkommit i går eller i förra veckan. Det är något som har pågått under flera decennier. Jag sade att Stockholmsregionen sedan 1975 fått 42 % av landets totala folkökning. Det är inte bra. Det är därför som vi talar om att vi måste få en bättre utveckling i hela landet. Nu har Sverige en ekonomisk styrka som vi tidigare inte har haft under 1990-talet. Vi har låg inflation, låga räntor och sanerade statsfinanser. En statssekreterare, som Carl B Hamilton har varit i Finansdepartementet, borde ju glädjas åt en sådan situation och icke hålla på med dessa tarvligheter i form av anklagelser hit och dit. Se framåt, Carl B Hamilton, och delta i att skapa och genomföra Uppdrag 2000.
Herr talman! Nu, Per-Ola Eriksson, har ni och Socialdemokraterna drivit en politik gemensamt. Det har Per-Ola Eriksson och hans partiledare ofta berömt sig av och fått beröm för av Göran Persson och hans kolleger. Nu när politiken har lett till att landet kantrar, då vill ni inte vara med längre utan hoppar av skeppet innan det sjunker. Jag kan förstå den reaktionen. Men ni kan inte rida på två hästar, eller sitta i två båtar, och driva olika linjer samtidigt. Var Per-Ola Eriksson medveten om att den här sysselsättningspolitiken och arbetslöshetspolitiken var ett medvetet val från Göran Perssons och regeringens sida, att låta arbetslösheten stå på tur medan andra problem först åtgärdades, så som Göran Persson har framställt det i en bekant TV-intervju? Var ni i Centerpartiet medvetna om den strategin?
Herr talman! Det finns ett spår av uppvaknande hos Carl B Hamilton som jag värdesätter, nämligen att han börjar intressera sig för regionalpolitik. Det har jag tidigare aldrig upplevt att Carl B Hamilton har intresserat sig för. Därför hälsar jag med tillfredsställelse om Carl B Hamilton nu också vill vara med och forma en slagkraftig regionalpolitik. Tids nog kommer Carl B Hamilton att få visa prov på detta. Som den ekonom Carl B Hamilton är vet han att om statsfinanserna inte är i ordning kommer man heller aldrig att klara av sysselsättningen. En stor del av sysselsättningsproblemen under 90-talet har funnits i den offentliga sektorn på grund av bl.a. besparingar. Det har självfallet gett utslag. Det har inte varit bra. Men nu finns förutsättningar för att ta igen förlorad terräng. Under en lång följd av år har Sverige haft problem med ekonomin. Nu står Sverige starkare för att möta 2000-talet under nästa mandatperiod. Välkommen, Carl B Hamilton.

Herr talman! Hans Andersson har väl under senare tid varit upptagen med andra möten. Kanske har han därför inte hunnit läsa in sig på vad som har hänt. En av de viktigaste regionalpolitiska insatser som genomförts under de senaste åren och som kommer att få effekt också framöver är den kraftiga satsningen på de mindre och medelstora högskolorna. Från år 1997 och fram till år 2000 kommer 60 000 nya platser att tillföras högskoleområdet, inte minst vid de mindre och medelstora högskolorna. Forskning och högre utbildning är många gånger motorer i den regionala utvecklingen. Därom vittnar många mindre högskolor runt om i landet. Detta är en åtgärd. Lägre räntor och bättre villkor för småföretagen är andra åtgärder som medverkar till att den regionala problembilden förbättras. Satsningen på lägre arbetsgivaravgifter hör också dit. Det här är bara några exempel.

Vi har under många år intresserat oss och drivit en politik för en regional utveckling. Men en ekonomi som är i obalans, och så har det ju varit med statsfinanserna under hela 90-talet, sätter självklart sina spår i den regionala utvecklingen. Näringsministern var tidigare inne på det. Nu har vi förutsättningar att ge oss i kast med detta. Utifrån en styrkeposition kan vi nu angripa de regionala problemen. Det är riktigt att framtiden kommer att ställa nya krav på regionala åtgärdsinslag. Jag tror inte att det går att möta nästa mandatperiod och 2000-talet med den typ av tänkande som förekom på 60-talet, då man lockade företag med höga regionalpolitiska stöd för att de skulle flytta till olika regioner. Den tiden är förbi. Det är nu fråga om andra typer av åtgärder - kunskap, forskning, utveckling samt, inte minst, kommunikationer och ny teknik.